Fru talman! Vad först gäller prostitutionen säger Evert Svensson att vi skall lita på socialtjänsten och att det är den som skall vara huvudansvarig för insatserna. Visst kunde man önska att vi kunde lita på socialtjänsten, men vi vet att denna i dag inte har resurser för att klara de mycket stora insatser som behövs för att stoppa prostitutionen, och det gäller oavsett hur mycket av aids eller av missbruk som förekommer. Regering och riksdag bör därför ta ett övergripande ansvar för stödinsatser på det här området. I de projekt i Malmö, Göteborg och Stockholm som jag har redovisat framkommer vidare att det stora problemet inte är missbruk bland de prostituerade, utan att den stora gruppen utgörs av tillfällighetsprostituerade. När det gäller definitionen av narkotika visar den utveckling vi har haft, den dom som fällts och det som vi vet från USA att någonting behöver göras. På socialstyrelsens läkemedelsavdelning diskuterar man inte dessa frågor, utan de ämnen det gäller är fortfarande tillåtna i Sverige. Det finns legalt knark i Sverige, och jag vädjar till kammaren och till utskottet att man skall börja ta itu med detta. Vi måste ändra riktlinjerna för narkotikaklassning så, att de här drogerna, som är mycket farligare än vanligt knark, kommer in under narkotikadefinitionen. Detta är inte ett alldeles lätt arbete, men det måste påbörjas, och en utredning måste tillsättas. Jag tycker också att man som utgångspunkt kunde ha det som brottsförebyggande rådet har föreslagit. Detta har nämligen varit inne på dessa frågor. Ännu har dock inget beslut fattats, men att det brådskar med ett sådant tycker jag framgår av de anföranden som vi har hållit i frågan om narkotikadefinitionen.
Fru talman! Jag fann att Evert Svensson inte svarade på frågan om det är någon skillnad mellan förslag från socialdemokrater resp. från oss moderater vad gäller minskningar av statsbidragen. Jag tar det till intäkt för att det inte är någon sådan skillnad. Möjligen kan det, för närvarande, vara den skillnaden att socialdemokraternas förslag kan få direkt genomslag därför att socialdemokraterna har regeringsansvaret. När det sedan gäller kommentarerna från Evert Svensson till ökningen av alkoholkonsumtionen håller jag med om att den är alarmerande. Det är därför viktigt att man snabbt kommer i gång med varnande information för att komma till rätta med situationen. Evert Svensson säger att beredskapen är god. I så fall skulle vi egentligen redan har varit i gång med den informationen. Det är dock bättre sent än aldrig. Vi skall med intresse delta i kampanjen och i de diskussioner som skall komma i gång i höst. Evert Svensson säger vidare att vi för en tvetungad debatt. Vi hävdar att kommunerna står nära problemen och känner dem bäst och att de därför också bäst bör kunna klara ut vilka alternativ som skall komma till användning för att ge bästa tänkbara vård åt dem som har bekymmer, så att de får möjlighet till rehabilitering. Vi vill utnyttja alla goda krafter i detta sammanhang, också enskilda organisationer. Det finns även anledning att uppmuntra och stödja sådana nya vårdinriktningar som t.ex. LP-stiftelsen sedan länge har praktiserat och som nu växer upp runt omkring i vårt land. Då tror jag att vi får ut mycket mera av positiv vård och kan hjälpa många människor till ett gott och lyckligt liv i framtiden, till gagn och glädje också för deras anhöriga.

Fru talman! För att det inte skall bli något missförstånd vill jag, med risk att vara övertydlig, säga att vi självfallet har en gemensam syn på de enskilda organisationerna. Jag hoppas att det inte anses vara att skvallra i skolan om jag säger att socialberedningen, i vars direktiv ingår att behandla denna fråga, har mycket ingående skrivningar på denna punkt. Det problem som jag tar upp på denna punkt är att de allra svåraste fallen i stort sett lämnas utan vård. Vad gäller förhållandena på Island kan jag nämna att den s.k. Hazeldenmodellen, även kallad Minnesota-modellen, där utvecklats till en formlig folkrörelse över hela landet. Vi tyckte att detta var utomordentligt bra. Den nödvändiga efterbehandlingen genomfördes med hjälp av s.k. AA-grupper, som växer upp också här i vårt land. Men vi upptäckte att det också på Island fanns grupper utanför vården. Det är därför nödvändigt att se upp med detta. Huvudfrågan i det som Ingvar Eriksson tar upp beträffande statsbidragen är om vi inom socialdemokratin har olika åsikter om dessa statsbidrag. Är det bra med specialdestinerade statsbidrag i vissa fall men inte i andra? På den frågan skall jag svara ja. Så är det faktiskt. Om man ser att utvecklingen går åt fel håll, måste man använda statsbidragen i korrigerande riktning. Vi anser därför att man inte skall dra in statsbidragen på drogområdet utan vill ha dem kvar. Jag har här också antytt att man kanske bör justera dem på så sätt att kommunerna bygger ut vården för de allra svåraste fallen.
Fru talman! Jag välkomnar beskedet att socialdemokraterna tydligtvis nu i större utsträckning vill ställa upp för enskilt bedriven vårdverksamhet — det är juistor utsträckning vad som sker när det gäller missbrukarvården, och jag hoppas att vi framöver gemensamt kan arbeta för en utveckling i den riktningen. När det gäller statsbidragen säger Evert Svensson att om det går fel måste man kunna ändra sig. Det är självklart att man kan ändra sig om det går snett. Jag vidhåller ändå uppfattningen att vi ute i kommunerna har en sådan kompetens, insyn och kännedom om de svåra fallen att vi på ett snabbare sätt — Prot. 1986/87:113 kan komma de människor till hjälp som har problem och som kan få ännu — 29 april 1987 större problem om de inte får den hjälp som behövs. Vi har alla ett ansvar för det, och från moderat sida är vi alltid beredda att ställa upp för den lilla enskilda människan, om han eller hon får problem. Jag tror inte att det föreligger några större meningsskiljaktigheter mellan oss när det gäller just ambitionen att göra någonting för de människor som drabbas på det här området.
Fru talman! Bara ett litet enkelt konstaterande. Direktiven att ta upp stödet till de frivilliga organisationerna fick socialberedningen i form av tilläggsdirektiv från Gertrud Sigurdsen när hon hade blivit socialminister. Det var alltså ett initiativ från en socialdemokratisk regering. Vi är ju eniga på den punkten, men jag ville ändå påpeka detta.

Fru talman! Jag skall börja med att inför kammaren i kronologisk ordning redogöra för vad jag skulle vilja kalla för järnvägslitanian här i riksdagen. 1979 fattades det trafikpolitiska beslut som till stor del var ett järnvägspolitiskt beslut. 1980 fick vi den s.k. strukturplanen för SJ, som garanterade affärsverket en i reala termer årligen med 5 96 höjd investeringsvolym, för att SJ senast 1983/84 skulle gå ihop. Men redan 1982 stod det klart att det krävdes nya åtgärder. Man skrev ned statskapitalet med 1 000 000 000 och uppbyggnadskapitalet med 1 270 000 000. Sedan fick vi 1985 ett nytt järnvägspolitiskt beslut som innebar att man skrev bort kravet på förräntning av resten av statskapitalet och gick in för att i fortsättningen av SJ kräva förräntning bara av 80 96 av investeringarna i infrastrukturen. Samtidigt har man hela tiden på olika sätt åstadkommit lättnader för SJ som affärsföretag. Vi kan från moderat sida, fru talman, verkligen med all rätt säga: Vad var det vi sade? Varje gång detta har hänt har vi varnat för att de vidtagna åtgärderna kommer att bli otillräckliga och att SJ:s förluster kommer att stiga i accelererad takt. I år, 1987, sker en konkretisering och vidareutveckling av 1979 års trafikpolitiska beslut på kommunikationsdepartementet. Dessutom har SJ:s styrelse själv tillsatt vad vi kan kalla en krisarbetsgrupp för att se vad man kan göra för att få företaget på fötter. I 1985 års trafikpolitiska beslut om järnvägarna uttalades det mycket klart och tydligt att SJ skulle drivas företagsekonomiskt. Det skulle ha ett förvaltningsbolag som skötte dotterbolagen, och av dotterbolagen och andra 65 rörelsegrenar inom SJ-koncernen skulle bara finnas kvar sådana som var naturliga komplement till statens järnvägar som järnvägsföretag. Vad skall nu hända? Nästa år får vi en ny järnvägspolitisk proposition, och om SJ:s styrelse blir något så när bönhörd avskiljs den del av företaget som arbetar med infrastrukturen till ett särskilt banverk. Det kan vi moderater gå med på för en övergångsperiod — banverkets anslag blir då i varje fall offentliga på ett helt annat sätt än de förstuckna subventioner som för närvarande utgår till statens järnvägar. Men ett villkor för att upprätta ett särskilt banverk måste vara att företagets struktur också radikalt ändras. Vi anser från moderaternas sida att affärsverksformen är otidsenlig. Den är vidare olämplig om man vill ha en konkurrens på likvärdiga villkor. Det är alltför stor risk att ett företag som drivs i affärsverksform nonchalerar eller negligerar de förluster som uppkommer, eftersom ett affärsverk ju är en del av svenska staten — därför måste riksdagen alltid täcka de förluster som uppstår. Det är naturligtvis demoraliserande. Vi kräver från moderat sida att den omstrukturering av statens järnvägar som nu måste ske bl.a. får till följd att man bolagiserar verksamheten i olika avseenden. Man kan tänka sig ett företag för persontrafiken, ett annat för godstrafiken, ett tredje för service, verkstäder och underhåll, och det kan finnas flera uppdelningar att göra. Man kan som en slutstation i det avseendet tänka sig att statens järnvägar blir ett rent lokägarföretag som säljer lokdragning till konkurrerande företag. Det skulle föra med sig konkurrens på infrastrukturen, vilket säkerligen skulle vara välgörande för dem som använder sig av SJ:s tjänster. Det är svårt att sia om huruvida allt detta kan infrias. Det är i varje fall vår uppfattning att man skall gå så långt som det över huvud taget är möjligt för att säkerställa att SJ blir ett konkurrensdugligt, kommersiellt drivet företag.

Det betyder att AB Nya SJ skall driva sin verksamhet på de relationer där det finns gott om folk, där det finns en god chans att få verksamheten att gå ihop. Det betyder inte att vi behöver lägga ned en stor mängd banor. De kan säkerligen med stor framgång överlåtas till enskilda intressenter som vill driva trafik på olika sträckor — det kan vara länshuvudmän, det kan vara kommuner. All erfarenhet tyder på att en sådan decentraliseringsverksamhet kan bli framgångsrik. Men vårt krav från moderata samlingspartiets sida är att man i detta sammanhang ser över hela omfattningen av riksnätet och som sagt bara har kvar det lönsamma nätet i den kommersiellt drivna företagsformen. I trafikutskottets betänkande nr 15 finns tre reservationer från moderat sida, nämligen reservationerna 1, 4 och 7, vilka jag härmed, fru talman, yrkar bifall till. De har som bakgrund moderata samlingspartiets övergripande politik på detta område, som jag nu redogjort för. De gäller att SJ måste ändra företagsform, att det ersättningsberättigade nätet måste ses över och

Fru talman! Statens järnvägar har varit de stora rubrikernas transportsektor under de senaste veckorna. Det finns ingen anledning att dölja den krissituation som utan tvivel kännetecknar SJ i dag. Det är uppenbart att en radikal omläggning av järnvägspolitiken och SJ:s verksamhet är helt nödvändig för att komma ur krissituationen. Det vill väl alla vi politiker, även om vi har olika recept på hur det skall gå till. SJ:s ekonomiska utveckling är det stora problemet. SJ räknar med att det sammanlagda underskottet, om man inkluderar förräntningskrav, för föregående år uppgår till ca 600 milj.kr. För år 1990 prognostiseras ett underskott på ca 2 miljarder kronor. Självklart kan vi inte låta den här utvecklingen fortsätta. Någonting måste göras, och enligt vår uppfattning brådskar det. Enligt 1985 års trafikpolitiska beslut skall staten svara för en stor del av kostnaderna för infrastrukturen, alltså själva bannätet, precis som föregående talare var inne på. Departementschefen konstaterar i budgetpropositionen från januari i år att ”en grund lagts för en positiv utveckling av verksamheten inom SJ-koncernen. SJ har fått en modifierad ekonomisk målsättning samtidigt som kraven på SJ att uppnå de nya målen skärpts väsentligt.” Så optimistiskt resonerade alltså departementschefen så sent som i januari i år, då han i budgetpropositionen beskrev SJ:s framtid. Nu, knappt ett halvår senare, presenterar SJ — enligt mitt sätt att uttrycka det—en krisrapport. Denna rapport redovisar en mycket dyster bild av svenska folkets järnväg, både i fråga om personoch godstransporter. Ja, det talas t.o.m. om nödvändigheten av att lägga ned järnvägstrafiken i stora delar av Norrland. Låt mig för folkpartiets del redan nu klart fastslå att någon rasering av järnvägstrafiken på det sätt som antytts inte får ske. Folkpartiet har i motioner under en följd av år hävdat att SJ som företag och koncern mer eller mindre är en koloss på lerfötter, även om vi inte har uttryckt oss så drastiskt i motionerna. För att få SJ att verka som en smidig, effektiv och resultatmässigt väl fungerande trafikproducent krävs en rad åtgärder. Enligt vår uppfattning bör en ny strategi för järnvägspolitiken läggas fast, en strategi som syftar till att bryta SJ:s monopol. En viktig deli denna strategi bör vara att inrätta ett statens banverk, som får ansvara för underhåll och byggnation av själva järnvägsbanorna. Staten kan då, utifrån regionalpolitiska, miljömässiga eller andra aspekter, avgöra bannätets omfattning. Därefter läggs själva trafiken ut genom anbudsförfarande. Även andra företag än SJ skall tillåtas lägga bud på hela eller delar av trafiken på olika sträckor. Folkpartiet hälsar med tillfredsställelse de signaler om omvärdering och förnyelse som kännetecknar SJ-ledningens planer för en framtida järnvägstrafik. Så långt det har varit möjligt att ta del av dessa planer har vi uppfattat detta som något bra och något att ta fasta på för det fortsatta arbetet. Om regeringspartiets trafikpolitiker ställer upp bakom en trafikpolitik som syftar till att för det första erhålla en heltäckande kostnadskontroll, för det andra 67 bryta monopol och för det tredje införa ett konkurrensmoment inom järnvägstrafiken, ja, då kan vi enligt min mening trots allt börja hysa optimism om den framtida järnvägspolitiken. Jag vill fråga Rune Johansson, utskottets talesman, hur socialdemokraterna ser på SJ:s framtida organisation och mål när det gäller att förbättra järnvägstrafiken. Fru talman! Det är inte bara inom själva järnvägstrafiken som det är nödvändigt med förnyelse, om våra järnvägar i framtiden skall bli intressanta och serviceinriktade. Våra ofta nedslitna järnvägsstationer, för att ta ett exempel, måste bättre anpassas till praktiska övergångar mellan tåg, taxi och buss. Enligt folkpartiets uppfattning bör kommuner, landsting, näringsliv och SJ i samverkan bygga upp nya trafikcentra med plats för tåg, buss och taxi. Sådana centra borde kunna kompletteras med affärer och serviceinrättningar, vilka kan medverka till finansieringen. Denna vår grundsyn har vi utvecklat i reservation 21. Trafikutskottets betänkande 15 om anslag till SJ-koncernen behandlar ett stort antal enskilda motioner om större investeringsobjekt. Utskottet konstaterar att kommunikationsdepartementet nu utreder de företagsoch samhällsekonomiska förutsättningarna att genomföra vissa större investeringsobjekt. Det gäller t.ex. tänkta projekt som Mälarbanan, Bergslagsbanan, Svealandsbanan, Västkustbanan och Oskustbanan. Motionärerna har många mål, idéer och uppslag. Självklart finns det problem på området i fråga, nämligen ekonomin. Gemensamt för alla dessa angelägna projekt är problemet hur de skall finansieras. Jag tror att det är helt nödvändigt att de snabbtågsprojekt som jag här har nämnt finansieras genom att olika intressenter, t.ex. stat, kommuner, landsting och kanske inte minst näringslivet, samarbetar, om projekten över huvud taget skall ha någon möjlighet att bli förverkligade. Jag förväntar mig att kommunikationsdepartementets stora grupp av utredare i dessa frågor snarast lägger fram förslag om vad som bör bli framtidsobjekt i fråga om snabbtågslinjer. Någonting måste ske även på detta område, om SJ skall bli ett konkurrensalternativ på det kollektiva resandets område i landet. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 21 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Först skall jag meddela att jag inte kommer att utnyttja de 20 minuter som jag har antecknat mig för. Jag skall försöka följa tidigare talares exempel i det avseendet. TI lördags hade jag nöjet att vara med när landets kommunikationsminister invigde en ny järnväg nere på västkusten. Efter det att Sven Hulterström hade klippt av bandet gick det fullsatta tåg ut i jämn ström ända fram till sena kvällen. Tågen gjorde inga uppehåll längs banan utan körde ända fram till slutstationen, vilken var densamma som där resan begynte. De flesta av kammarens ledamöter har kanske redan räknat ut att det var den nya bergoch dalbanan på Liseberg som Sven Hulterström invigde. Varför tar jag då upp den här saken nu? Jo, det gör jag därför att statsrådet isitt invigningstal påpekade att det var länge sedan någon ny järnväg invigdes i landet, ungefär 50 år sedan. Men den järnväg som han nu invigde hade mycket gemensamt med de järnvägar som invigdes för 50 år sedan. Han ansåg att de numera i huvudsak betjänade turismen på samma sätt som bergoch dalbanan var tänkt att göra. Säkerligen är det påståendet till stor del riktigt. Men varför är det det? Järnvägarna som kom till för 50 år sedan byggdes inte av samma orsak som bergoch dalbanan på Liseberg. De byggdes för att betjäna vårt lands befolkning. De kom till för att resa med och för att skicka gods med. Det var hela svenska folkets järnväg. Nu ser vi i massmedia att SJ:s styrelse bl.a. går ut och presenterar någon form av förslag, där järnvägen från söder till norr ungefär omfattar halva Sverige. Och ser man sedan på den omfattning järnvägen har i den s.k. södra delen, finner man att mycket stora delar även här är utan järnvägsförbindelser. Snart är det bara de tre storstadsregionerna samt ytterligare några mera befolkningsrika regioner som har tillgång till den spårburna trafiken. Hur kan det då ha blivit på det viset? Enligt centerns uppfattning har tre grundläggande orsaker samverkat till att vi i dag har ett SJ i kris och att det inte är hela svenska folkets järnväg. För det första: avsaknaden av en ordentligt förd regionalpolitik. De stora befolkningsomflyttningar som skedde på 1960 och 1970-talen lade grunden till den obalans vi har i dag och har medverkat till att underlaget för en bra järnvägstrafik minskat på så många håll i landet. För detta har socialdemokraterna ett stort och tungt ansvar. Centern har påpekat dessa förhållanden och framhållit att ett Sverige i balans tjänar såväl glesbygd som storstad på. Att tvingas att ”överinvestera” i storstadsområdena och subventionera i glesbygdsområdena är en dålig politik som ingen har nytta av. För det andra: avsaknaden av tillräckliga investeringar samt underhåll av materielen. Dåliga banor, så att hastigheten inte kan hållas och det därmed blir svårt att hålla tidtabeller, gör restiden alltför lång för att locka resenärer eller kunder som vill skicka gods. Gamla och omoderna vagnar som, om det gällde landsvägstrafik, skulle betraktas som veteranbilar. För det tredje: avsaknaden av serviceanda inom SJ. Jag är medveten om att en sådan här uppräkning kan låta hård, och visst finns det undantag, men tyvärr är de inte så många. Fortfarande präglas SJ alltför mycket av myndighetstänkande i stället för servicetänkande. Detta gäller såväl persontrafiken som godstrafiken. Vill man läsa kritiska insändare behöver man inte bara gå till dagspressen, utan även SJ:s egen tidning SJ-nytt innehåller i nästan varje nummer kritiska inlägg om det egna företaget. Fru talman! Dessa tre orsaker som jag nu redovisat har tillsammans medverkat till att SJ i dag är ett företag i kris. Vi har från centerns sida varje år påpekat dessa förhållanden. Vi har också föreslagit ett flertal åtgärder. Vi har även i år upprepat dem i vår partimotion, och jag skall inte ta upp kammarens tid med att redovisa dem alla. Några av våra förslag vill jag dock ta upp. Vi föreslår att SJ:s verksamhet skall delas upp, dels i ett statens banverk som sköter de fasta anläggningarna, dvs. järnvägen och stationerna med tillhörande anläggningar, dels i ett Persontrafik AB och ett Godstrafik AB. Vi kan också tänka oss att det i stället skall vara regionala bolag. Vi har inte låst oss för en viss uppläggning. Vi har också konstaterat att fler har tänkt i dessa banor. Vi hörde nyss att man också på moderat håll var inne på samma linje, och det kan ju vara till fördel för frågans fortsatta handläggning. Vi tror också att det kan vara nyttigt med konkurrens. Detta gäller såväl persontrafiken som godstrafiken. Privata bolag kan få köra egna tåg mot avgift på det statliga banverkets räls. Länsbolagen, som ansvarar för den lokala och regionala trafiken, kan på samma sätt hyra rälsen för att få köra trafik. Inom centern anser vi det vara självklart att järnvägen åter måste bli hela svenska folkets järnväg. Detta är viktigt från många synpunkter. Järnvägen är från miljöpolitisk synpunkt det bästa kommunikationsmedlet. Vi vet vilka skador som bilismen åstadkommer, inte minst på skogen, som i sig ger oss så stora inkomster och som på detta sätt minskar i värde. Järnvägen, rätt använd, skulle också kunna minska behovet av vissa vägoch broinvesteringar. Om t.ex. mer utav den tunga trafiken kommer bort från landsvägen och överförs till järnväg, skulle en del utbyggnader inte behöva ske, och trafiksäkerheten skulle öka på våra vägar. I föreliggande proposition föreslår statsrådet att en fortsatt överföring av tungt gods skall ske till järnväg, så att den s.k. kombitrafiken år 1990 uppgår till 3 miljoner ton. Vi anser från centern att det målet kan höjas. För varje tung lastbil vi kan få över till järnväg förbättrar vi miljön och ökar trafiksäkerheten och framkomligheten, liksom vi minskar behovet av motsvarande väginvesteringar. Fru talman! I tidningarna i dag kan man läsa ett referat från Transporttekniska föreningens konferens som hölls i går här i Stockholm. Där togs Sveriges koppling till EG upp och behovet av en samordnad transportpolitik. I varje fall enligt vad som kan utläsas av tidningsreferaten, trodde man vid den konferensen inte särskilt mycket på järnvägens framtid. Men jag tycker att det är något som inte stämmer. Om vi i Sverige blir mer och mer klara på att vi bl.a. av miljöskäl måste satsa mera på den spårburna och energisnåla trafiken i stället för tung lastbilstrafik, måste det vara på samma sätt i övriga Europa. Rapporter om miljöproblem, skogsdöd osv. föreligger såväl från Västtyskland som från andra håll i Europa. På vissa håll i Europa har man t.o.m. stängt storstädernas citykärnor för trafik på grund av luftföroreningar. Hur kan man då tro att transporterna på vägnätet bör öka på bekostnad av järnvägen? Trots vad som kanske framkom vid den konferens som jag nyss åberopade tror jag att det finns många företagare och åkerier ute i landet som visserligen är kritiska — ja, t.o.m. mycket kritiska — men som skulle vara beredda att använda järnvägen i betydligt större utsträckning än vad de i dag gör. Det är detta som är så viktigt, att SJ:s ledning sätter sig ned tillsammans med dessa människor och diskuterar igenom vad som skall göras. En företagare från Göteborg säger exempelvis så här i en tidningsintervju: ”Jag vet inget bättre sätt att transportera gods från Göteborg till Stockholm än lokalt lastade påhängsvagnar eller containrar lyfta på järnvägsvagnar. SJ skulle kunna fyrdubbla trafiken om de ansträngde sig det minsta.” En annan företagare säger i samma intervju: ”Det är vansinne att köra gods på landsvägarna till Norrland. Skulle vi kunna lita på SJ, på deras information och på deras punktlighet, skulle vi fördubbla våra tågfrakter omedelbart.” — Prot. 1986/87:113 Företagarna efterlyser bättre kundkontakter från SJ:s sida. En fundering 29 april 1987 man har från företagarhåll är att det kanske vore lyckligast om åkerierna och industrin själva fick ta hand om godstrafiken på järnvägen. Jag har här, fru talman, avstått från att citera vad som också står i nämnda intervju i form av mycket besk kritik av hur man hanterar gods och kunder från SJ:s sida. Jag tycker att det viktiga är att framhålla att det fortfarande finns många företagare och åkare som har en positiv grundsyn på SJ och som vill utnyttja SJ för transportändamål. Men då måste SJ och dess ledning lyssna till kritiken och försöka göra något i den riktning som kunderna önskar. Annars har man snart inga kunder längre. I dag kan vi också i tidningarna läsa hur en utredare som regeringen tillsatt kommit fram till en massa kloka synpunkter, exempelvis: Ta itu med SJ:s byråkrati! Bygg flera dubbelspår så att SJ kan ge bättre service! Samarbeta med kommunerna så att det byggs bättre godsterminaler, och se över prisbilden för alla transporter! Kanske regeringen lyssnar bättre när förslagen kommer från en utredare som den själv har tillsatt än när förslagen kommer från centern. Från järnvägens synpunkt och för dess framtid är det allra viktigast att något händer och att det händer fortast möjligt. Sven Hulterström och Rune Johansson m.fl., nu måste det vara dags att gå från ord till handling! Fru talman! Till trafikutskottets betänkande nr 15 har vi från centern fogat fem reservationer. I samtliga har vi stöd från vpk. Jag skall mycket kort kommentera reservationerna. Reservation nr 3 gäller indragning av tågförbindelser. Vi anser att det är fel att man, som nu sker på sina håll, lägger ned tågtrafiken på järnväg som tillhör riksbanenätet och ersätter den med turer med busstrafik. Reservation nr 14 handlar om överförande av inlandsbanan till riksbanenätet. Det säkraste sättet att garantera inlandsbanans fortsatta existens är enligt vår mening att samtliga återstående delar av inlandsbanan förs över till riksnätet. Det är nödvändigt för att få till stånd nödvändiga upprustningar. Reservation nr 15 handlar om överförande av bandelen Jörn-Arvidsjaur till riksnätet. Den aktuella bandelen har stor betydelse för bl.a. godstrafiken. Om man menar allvar med att det är nödvändigt att föra över mera godstransporter från landsväg till järnväg, borde det vara självklart att även föra över denna bandel till riksnätet. I reservation nr 16 tar vi upp behovet av en snabbare upprustning av hela inlandsbanan eller delar av densamma. Reservation nr 20 handlar om järnvägen Kalmar/Karlskrona-Göteborg. I denna reservation framhåller vi att det är viktigt att järnvägen mellan Göteborg och Kalmar får en acceptabel standard. Som framgår av motion T550 är den nuvarande standarden på trafiken allt annat än acceptabel. Fru talman! I samband med att jag redovisar den sista reservationen kan jag inte undanhålla kammaren vad jag i dag läst i tidningen. Reservationen handlar ju om trafik mellan Göteborg och Kalmar, alltså trafik i väst-östlig riktning. I dagens tidningar kan man läsa att vår kommunikationsminister, som de flesta andra socialdemokrater, skall ut och tala den 1 maj. Det är hans 2 partikamrater i Västervik som vill ta hans tjänster i anspråk. Han är liksom jag bosatt i Göteborg. Om han skall åka buss och tåg tar det två dagar. Landets kommunikationsminister har också ansvar för vägar, och som dess högste bas slår han ihop förstamajtalet och en besiktning av vägsträckan mellan Göteborg och Västervik. Enligt tidningsuppgifter kommer han att åka bil. Jag tycker att detta är ett talande bevis på hur dåliga järnvägsförbindelser det finns även i södra Sverige. Jag är rädd för att svenska folkets järnväg håller på att försvinna, och det är inte bra. Fru talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till de fem reservationer som centern har avgivit till trafikutskottets betänkande nr 15.

Fru talman! Järnvägen är således inte ens kommunikationsministerns egendom. Det återstår mycket innan den kan bli hela svenska folkets järnväg. Den saken är klar. Jag är övertygad om att den svenska järnvägens framtid kommer att avgöras i en kamp mellan Miljösveriges och Betongsveriges tillväxtfanatiker. Klasskillnaderna mellan olika trafikanter inom trafikpolitiken ökar alltmer. De som inte har råd att ha bil, eller som inte vill använda sin bil, har om de inte bor nära storstadscentra väldigt små möjligheter. Rune Johansson tog upp några belysande exempel. De av oss som har försökt ta sig fram med tåg, när vi rör oss ute i landet på olika möten och för att träffa partikamrater, kan intyga detta. För att förstå vad som ligger bakom den avgående SJ-chefens uttalanden om den ”revolution” som förestår inom SJ behövs det en analys. I botten ligger enligt min uppfattning de högervridna och allt högljuddare kraven på ökad ”effektivisering” och ”lönsamhet”. Regeringens och riksdagsmajoritetens ogina behandling av SJ:s äskanden genom åren kan bara sluta på ett sätt, såvida inte medborgarna i landets olika delar går samman och högt och ljudligt kräver en förändring. Det står klart att ledningen inom SJ avi dag har en helt annan syn på nyttan med järnväg än vad befolkningen i övrigt har. Fru talman! Apropå det som Rolf Clarkson nyss kallade för SJ:s litanior, skulle jag vilja säga att det som från denna talarstol oftast framförs när det gäller trafikpolitikens ansvar egentligen är något fördolda landsvägslitanior. Det är enbart till bilismens fromma. Med hjälp av ett privat konsultföretag, Indevo, har Furbäck lärt sig nya fraser om lönsamhet: ”Nu väntar en revolution i företagskultur”, utropade SJ:chefen på en presskonferens häromveckan. Jag hörde ingen enda journalist ställa Furbäck mot väggen för att be honom klargöra vad filosofin egentligen handlar om. Jag skall göra ett försök att syna hans uttalanden i sömmarna. Hösten 1986 gav SJ:s persontrafikavdelning ut en skrift om hur man såg på järnvägens framtid. Skriften mötte så starka protester att ingen på SJ riktigt ville kännas vid den. Detta program för en blå SJ-revolution kunde varit författat på vilken PR-avdelning som helst hos de stora bolagen i Sverige. Människorna i landet betraktas där som ett besvärande inslag. De flesta av oss är helt enkelt olönsamma. Storstadscentra skall ständigt växa och transporterna anpassas till företagens behov av koncentration. Anpassning — Prot. 1986/87:113 en till Gyllenhammars transportvisioner för Västeuropa är mycket påfal 29 april 1987 lande. ET KS I en sådan vision behövs det inga järnvägar norr om Sundsvall — om Järnvägspolitiken människorna vill bo kvar får de skylla sig själva, enligt etablissemanget. Inom parentes vill jag gärna nämna att min första kontakt med konsultfirman Indevo, som nu tycker till i denna utredning, var i samband med att landshövdingen von Sydow i Älvsborgs län ville ha hjälp med att ragga företag till krisbygderna hemmavid. Projektet kapsejsade — jobben blir inte fler med hjälp av hurtfriska USA-inspirerade PR-män. I en affärstidskrift i Sverige fick Indevo på den tiden titeln baron von Mänchhausen — vilket var en mycket träffande beskrivning. I detta samhälle går det som bekant att göra pengar på ”konserverad gröt”, bara man smörjer den byråkratiska eliten med tillräckligt imponerande fraser. Det måste vara detta som har drabbat SJ, annars borde ledningen stå på sig och tala om vad de flesta inte vet om hur andra länders järnvägspolitik egentligen ser ut. Det framkommer att nyttan av miljö-, energioch regionalpolitiskt tänkande är enastående, och där är det alltid spårbunden trafik som vinner jämfört med godsoch persontrafik på landsväg. Lönsamheten för samhället och medborgarna i ett land är alltså en sak — lönsamhet för ett stenhårt marknadsanpassat företag är något helt annat. Jag vill nämna några uppgifter och sakförhållanden som visar att detta måste vara ett riktigt resonemang. O SJ i Sverige är ett av de mest lönsamma järnvägsföretagen i världen. Trots alla resonemang om akut kris och liknande så går det ihop eller är lönsamt till 80-85 20. 0 I Italien drivs järnvägen som ett viktigt inslag i en socialt inriktad politik. Man har låga taxor, och järnvägen går ihop till ca 40 96. Vissa försök att lägga ned bandelar har mötts med folkstorm och har varit politiskt omöjliga att driva igenom. 0 Den schweiziska järnvägspolitiken är den som verkar vara mest miljöanpassad i Västeuropa. Nyligen sänkte man biljettpriserna med inte mindre än 30 26. Stora insatser görs för att minska miljöfarliga landsvägstransporter och privatbilism. 0 Den västtyska järnvägspolitiken har spelat en viktig regionalpolitisk roll i Västtyskland. Lönsamheten är där mellan 55 och 60 Ze, enligt den uppgift som jag i måndags fick från en banchef på SJ. Detta var bara några exempel på hur orimliga lönsamhetsoch effektivitetsresonemangen i Sverige är. Ännu mera orimligt är det att SJ-ledningen nu uppträder som verksamhetens egen dödgrävare i stället för att resolut förklara att man redan i dag har den högsta effektiviteten och den högsta produktiviteten i Västeuropa. I detta perspektiv återstår det självklara alternativet att använda SJ:s förutsättningar för att återupprätta sitt anseende och åter kunna använda parollen ”hela folkets järnvägsföretag”. För att rätt kunna bedöma SJ:s kostnadsansvar måste vi göra jämförelser med landsvägstrafiken. Kommunikationsdepartementet har självt låtit utreda samhällets kostnader för olika trafikslag i den rapport som populärt 173 brukar kallas KOA-rapporten, Kostnader och avgifter inom trafiksektorn. Det vore klädsamt om regeringen och Birgitta Dahl hjälpte till att göra litet reklam för denna klarläggande rapport. Kanske kan Rune Johansson hjälpa till med det. Det framgår med all önskvärd tydlighet hur generöst t.ex. den tunga landsvägstrafiken behandlas jämfört med järnvägen. Anslagen till vägverket, kommunerna och AMS samt kostnaderna för trafikövervakning, sjukvård, olycksfall, miljöförstöring och liknande som går att uppskatta visar att mer än hälften av den tunga trafikens kostnader betalas av skattebetalarna. Varför nämner inte Rolf Clarkson och andra, som känner ett mycket stort behov av att driva lönsamhetskrav och börjar tala om privatisering när det gäller sådana här viktiga samhällsområden, de enorma förluster som egentligen finns på landsvägssidan? Det är mycket förvånande. I rättvisans namn måste man faktiskt nämna sådana uppgifter också. Fru talman! Jag vill nämna ytterligare några siffror. Om samma generösa behandling som har gynnat landsvägstrafiken hade ”drabbat” SJ år 1986 skulle SJ detta år ha fått mellan 2,3 och 3,5 miljarder kronor. Detta betyder i klartext, att om staten nöjt sig med samma effektivitetskrav som för den tunga trafiken, skulle SJ ha redovisat miljardöverskott. Sanningen är alltså en helt annan än den som framförs av regeringen och de borgerliga partierna här i riksdagen. Statsmakterna har gång på gång uttalat att hänsynen till miljön skall styra trafikpolitiken. Detta markerades särskilt genom en överenskommelse mellan socialdemokraterna och vpk i samband med beslutet om katalytisk avgasrening. Trots detta går utvecklingen åt rakt motsatt håll: När en grupp generaldirektörer för några år sedan presenterade sin aktionsplan för att bl.a. minska de skogsdödande kväveoxidutsläppen påstod man att trafikökningen på vägen skulle vara i genomsnitt 12 96 fram till år 2000. Bilismen har överträffat detta tal redan förra året! Kombitrafiken, där godstransporter kan överföras från landsväg till järnväg, skall enligt riksdagsbeslut påskyndas just av miljöskäl. Men i stället har SJ tappat ett par procentenheter till lastbilsgodset. SJ har fått 1,2 miljoner ton gods i kombitrafik 1986 men har under samma tid tappat nära 3 miljoner ton av sin ordinarie vagnslasttrafik. Varför tar ingen annan upp dessa uppgifter? Vi är många inom miljörörelsen som undrar varför Birgitta Dahl är så tyst också i denna fråga. Och vad har trafikutskottets föredragande Rune Johansson för förklaring till denna märkliga kräftgång? Jag förväntar mig att Rune Johansson, som sitter i SJ:s styrelse tillsammans med Furbäck, Rolf Clarkson och andra, säger några ord också om följande detaljuppgifter — jag har hämtat dem ur officiell statistik, ur specialtidskrifter och genom att samtala med anställda på bl.a. SJ och posten: 0 Posttransporterna är i snabb takt på väg från SJ till landsvägarna. Posten anser inte att den kan ta samhällsekonomiska hänsyn eftersom den pressas av företagsekonomiska lönsamhetskrav. Ur krasst privatkapitalistisk synvinkel blir det för postverket naturligtvis ”bäst och billigast” att anlita lastbil. DO Massgodstransporterna beräknas nu efter en ny modell. Där ”lönsamhetsgränsen” för järnvägstransport tidigare låg vid 10-12 mil för massavedstransporter till kusten i Norrland, där ligger gränsen nu vid 20 mil. Det är alltså antagligen bara en tidsfråga innan en övervägande del av — Prot. 1986/87:113 virkestransporterna går på lastbil. Ett led i denna regeringspolitik är att 29 april 1987 förändra t.o.m. lagstiftningen i Sverige, så att ännu tyngre lastbilsekipage tillåts på våra vägar. Rune Thorén refererade alldeles nyss ett möte i går om europeiska transporter. Farhågorna om att järnvägen inte har stor chans blir tyvärr allt starkare, och gynnas av den politik som majoriteten i riksdagen bedriver, om ingenting anmärkningsvärt eller radikalt, som Rolf Clarkson uttryckte det, sker. I Sverige har vi redan de längsta och tyngsta fordonen, och ändå säger man att man för att anpassa Sverige till EG skall göra dem ännu tyngre. Kostnaderna för vägslitaget på grund av dessa transporter är redan skyhöga. Det behövs mellan 5 och 6 miljarder till upprustning av vägar och broar på tio år. Vpk vill att det omedelbart införs en princip som gynnar järnvägen på samma sätt som landsvägen nu. Det finns ingen rättvis konkurrens i fråga om transporterna i dag. De stora bilföretagen och vägbyggnadsindustrin har fått | allt större gensvar på bekostnad av den samhällsnyttiga och miljövänliga spårbundna trafiken. Det är enligt vpk hög tid att genomföra ”vägtrafikmodellen”. Det betyder enligt vårt sätt att se på begreppet att staten direktavskriver investeringar i banan och tar över kostnader för drift och underhåll. Vpk-motionen om en sådan modell har tyvärr avstyrkts av trafikutskottet, trots att man i texten ställer sig positiv till betänkandet om SJ. Det är märkligt med tanke på talet om SJ:s akuta kris. Det brådskar ju, eller hur, Rune Johansson? Hade det inte varit rakare av trafikutskottet att visa kommunikationsdepartementet och kommunikationsministern vilka krav vi ställer? Fru talman! I måndags var jag i Bohuslän och deltog i en järnvägspolitisk debatt. Där finns en mycket stark opinion, liksom på andra håll i landet, för en upprustning och utbyggnad av järnvägen, av miljöskäl och regionalpolitiska rättviseskäl. Det är påfallande också hur de olika riksdagspartiernas hemmaledamöter uppträder. Hemma uppmärksammar man motioner som skrivs, i det här fallet om Bohusbanan. Men sedan låter man ofta bli att påverka politiken när det kommer ett avgörande här i riksdagen. Kanske skall man se det komiska i detta: i trafikutskottet får jag försvara dessa lokala krav, i de flesta fall utan stöd från de andra partierna. I trafikutskottet får vpk, oftast också utan stöd från något annat parti, fullfölja SJ:s begäran om mer pengar som skulle ge mer rättvisa åt järnvägen och en miljövänlig trafik. Jag efterlyser i det här sammanhanget särskilt herr Skårviks uppfattning om satsningar på Bohusbanan och järnvägen i Västsverige, speciellt som herr Skårvik, när jag lämnat debattpanelen i Strömstad för att hinna med ett av de få tåg som har förbindelse med Stockholm, ifrågasatte mina uppgifter om trafikutskottets ställningstaganden. Här i kammaren har de enskilda motionärerna från socialdemokraterna, moderaterna, centern och folkpartiet chansen att visa råg i ryggen och rösta med de vpk-reservationer som stödjer deras egna motioner. Över hela landet finns de som gärna bevakar besluten om järnvägen. Det går inte hur enkelt som helst att strunta i sina egna förslag. Eftersom mina partikamrater kommer att gå upp i talarstolen och tala för de regionalpolitiska järnvägsmotionerna, skall jag tills vidare nöja mig med att avsluta med några uppgifter som visar majoritetens märkliga kluvenhet i 75 trafikpolitiken. Alla partier utom vpk och centern har ställt sig positiva till mycket dyrbara vägsatsningar som passar Gyllenhammars ScanLink-visioner som hand i handske. Majoriteten i kammaren har sagt ja till 675 milj.kr. till en första etapp av en liten bit motorväg i Bohuslän. Det återstår att se om majoriteten samtidigt tänker rösta för att SJ blir av med den blygsamma summan 26 milj.kr. för en satsning på SJ:s pensionärsrabatter eller avstå från att rösta för en upprustning av järnvägen på olika håll i landet. Det är uppriktigt sagt mycket avslöjande. Hur kan ni anse att bilismen och motorvägssatsningar är värda dessa enorma belopp, samtidigt som ni säger nej till de vettiga satsningar som kan förbättra SJ:s villkor? Det vore anmärkningsvärt om någon här i kammaren ännu inte har förstått att skogen i Sverige håller på att dö av bilavgaser och smutsiga industriutsläpp. I Västsverige, särskilt i Bohuslän och Älvsborg, är läget akut. Vi måste inse att det finns gränser för bilismens och den tunga landsvägstrafikens utbredning. En av de snabbaste åtgärder som kan verkställas för att rädda skogen är att både minska hastigheterna på vägarna och samtidigt satsa på järnvägen. Det är märkligt att vpk skall behöva kämpa ensamt här i riksdagen för just den politiken. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till samtliga vpk-reservationer samt de reservationer som vpk och centern gemensamt har undertecknat. Jag hoppas, som sagt, att få svar på mina frågor av bl.a. Rune Johansson.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på debattinläggen kan jag konstatera att jag känner igen samtliga argument sedan tidigare debatter. Jag kan också konstatera att åtminstone tre av oppositionspartierna tydligen ser årets järnvägsdebatt som ett slags mellanspel i avvaktan på nästa års trafikpolitiska proposition. Viola Claesson är undantaget. Jag räknade ut att hon ägnade tolv minuter av sitt anförande åt saker som inte finns med i betänkandet, dvs. sådant som berör SJ:s generaldirektör och olika statsråd. Jag är ingen advokat åt dem, så jag kommer inte att gå i svaromål på de angrepp som Viola Claesson har riktat mot dem. Detta gör att dagens debatt har förutsättning att bli en ganska lugn tillställning, vilket med tanke på kammarens arbetsbelastning bör ses som en fördel. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 15. Jag tänkte lägga upp mitt inlägg så att jag först kommenterar anslagsfrågorna och de reservationer som hör dit, därefter något går in på de mera principiella och övergripande frågorna och slutligen något kommenterar vissa motionsoch reservationsyrkanden. För att börja med anslagsfrågorna, finns det en mycket bred majoritet bakom regeringens förslag. Socialdemokraterna, centern och folkpartiet ställer sig helt bakom investeringsförslagen i budgetpropositionen. Däremot har moderaterna helt pliktskyldigast yrkat litet lägre nivå på anslagen, medan kommunisterna har plussat på litet här och där. Låt mig direkt slå fast att SJ detta budgetår totalt får använda driftsoch investeringsmedel på tillsammans i runda tal 4 200 milj.kr. På vissa delposter innebär detta en mycket kraftig höjning. När det gäller investeringarna i fasta anläggningar och rullande materiel ökar dessa med sammanlagt drygt 700 milj.kr. eller ca 35 20. Investeringarna i infrastrukturen höjs från 985 till 1360 milj.kr. eller med närmare 40 96. I det fortfarande ganska kärva budgetläge vi har måste dessa anslagsökningar betecknas som mycket tillfredsställande och som en klar framgång för kommunikationsdepartementet. Vpk begär vad gäller infrastrukturen en anslagsnivå på 1 100 milj.kr., men det framgår inte tydligt av reservationen om vpk godtar de specialdestinerade 500 miljonerna till Stockholmsinvesteringarna. Det vore intressant att få höra en kommentar från Viola Claesson på denna punkt. Godtar vpk inte det specialdestinerade anslaget, så innebär faktiskt vpk:s investeringsnivå en minskning med 160 milj.kr. jämfört med regeringens förslag. Om ni däremot godtar anslaget på 500 milj.kr. borde ni också tala om det. Så har vi moderaterna och investeringsanslagen. När man läser moderaternas reservation härvidlag verkar det först som om moderaterna i år har kommit nästan rätt när det gäller anslagsmatematiken. Men det är en sak som förbryllar mig en aning. Moderaterna föreslår nämligen att man genom en utförsäljning av SJ:s dotterbolag under budgetåret skulle få in 290 milj.kr. Dessa 290 miljoner använder moderaterna sedan som en del i infrastrukturanslaget. Det här låter ju ganska intelligent, men i verkligheten går det inte att genomföra denna typ av transaktioner enligt nuvarande regler. Clarkson har väl inte glömt att det finns någonting som heter SwedeCarrier och som är förvaltningsbolag för SJ:s dotterbolag. Det kan ändå inte vara så att moderaterna är helt okunniga om hur en försäljning av SJ:s dotterbolag redovisas. Detta innebär, fru talman, att dessa 290 miljoner bara är luft, och det blir även detta år en felräkning på 300 milj.kr. Jag har tidigare påpekat för moderaterna att det är betydelsefullt att ha kompetenta motionsskrivare, och det finns kanske skäl för mig att upprepa denna rekommendation. Låt mig sedan, fru talman, gå över till den mera principiella synen på järnvägens framtid och därvid ge kommentarer till och svar på en del av de frågor jag fått. Först och främst är det inget tvivel om att SJ är ett företag i ekonomisk kris. Den beskrivning som givits här är helt riktig — SJ är som sagt ett företag i ekonomisk kris, och SJ måste ges förutsättningar att bli ett lönsamt företag som har framtiden för sig. Man kan fråga: Har SJ någon framtid? Jag vågar svara obetingat ja på den frågan. Men då krävs det genomgripande insatser från både SJ:s och samhällets sida. Därför tycker jag att det är mycket tillfredsställande att en bred riksdagsmajoritet står bakom regeringens förslag till inriktning av järnvägspolitiken. Detta inger goda förhoppningar. På en punkt — jag vill försöka ge en kommentar till detta avsnitt — gör utskottet en klar markering, nämligen när det gäller införandet av vägtrafikmodellen. Utskottet skriver: ”Enligt utskottets mening är det väsentligt att uppnå så likartade konkurrensförutsättningar som möjligt mellan olika trafikgrenar. Utskottet anser att detta sannolikt förutsätter att en vägtrafikmodell genomförs.” Jag vill understryka detta, så att det inte skall råda något som helst tvivel om utskottets uppfattning på denna punkt. Utskottet är också helt enigt, Rune Thorén, när det gäller den positiva synen på kombitrafiken. Utskottet förutsätter att målsättningen, som är 3 miljoner ton till 1990, kommer att höjas under 90-talet. Det är från både miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt angeläget att denna transportteknik stimuleras på alla tänkbara sätt. Jag vill under detta avsnitt även ta upp några spörsmål som gäller vissa stora investeringsprojekt som har det gemensamt att de är så dyra att SJ på egen hand inte har någon som helst möjlighet att finansiera och förränta dem. Därför är det nödvändigt att man gör en samhällsekonomisk bedömning och att man förutsättningslöst prövar olika finansieringsalternativ. Därför har tre utredare tillkallats för att gå igenom dessa stora investeringsprojekt. Dessa olika utredningar kommer sedan att ligga till grund för det förslag till trafikpolitiskt beslut som riksdagen kommer att ta ställning till 1988. En stor utskottsmajoritet har hänvisat till det pågående utredningsarbetet när det gäller dessa stora projekt. Det betyder alltså att frågorna återkommer. Jag vill ändå till motionärerna, bl.a. till Viola Claesson och hennes partivänner, säga att flera av dessa projekt är mycket angelägna för järnvägens utveckling och borde på sikt kunna genomföras. Men ni får ge er till tåls till dess att översynsarbetet på detta område är färdigt. Slutligen vill jag göra några kommentarer till de olika reservationerna. Centern har även i år pliktskyldigast reserverat sig till förmån för sin motion om indragning av vissa tåg, om inlandsbanan, om bansträckan Kalmar/Karlskrona-Göteborg. Jag vågar kort och gott påstå att dessa motionsyrkanden är tillgodosedda i utskottets skrivning. Folkpartiet har åstadkommit en enda reservation som rör servicen och samverkan mellan de olika transportslagen. Med undantag av förslaget att sälja ut fastighetsbeståndet genom ett riksdagsbeslut delar jag folkpartiets uppfattning vad gäller servicens betydelse. Den kritik som Hugo Bergdahl framförde är i många stycken helt riktig. Det är nödvändigt att SJ förbättrar sin service. Det är också avsikten med det översynsarbete som pågår. Men den folkpartimotion som ligger till grund för reservationen är också i allt väsentligt tillgodosedd. Sammantaget betyder detta att socialdemokraterna, centern och folkpartiet i nästan alla frågor står eniga, och det borde vara en mycket bra utgångspunkt för en trafikpolitisk och järnvägspolitisk proposition nästa år. Jag skall till sist kommentera kommunisternas reservationer. När jag läser vpk:s reservationer och tänker på konsekvenserna av ett bifall till dessa har jag svårt att ta kommunisterna på allvar. Vad är det de kräver?

Visst kan man föreslå investeringar, men ett krav borde självfallet vara att dessa investeringar också skall finansieras. Jag har låtit undersöka vad kommunistkraven skulle kosta. Jag har fått uppgiften att kostnaden för detta skulle bli 10-13 miljarder kronor. Frågan är om inte detta är ett nytt — Prot. 1986/87:113 riksdagsrekord när det gäller utgiftsökningar utan att en enda krona anvisas 29 april 1987 för finansiering. Därför kan jag inte ta kommunisterna på allvar i dessa frågor. Jag kanske förstår varför Viola Claesson inte vill diskutera innehållet i sina egna reservationer. Sammantaget, fru talman, innebär utfallet i årets budgetproposition att järnvägen har blivit väl tillgodosedd när det gäller investeringsmedel, vilket jag har sagt tidigare. Det ger också möjlighet till en fortsatt offensiv satsning på järnvägsområdet. Men samtidigt är budgetutfallet en klar markering från statsmaktens sida som visar den positiva syn som ägaren staten har på järnvägstrafik, från både miljöoch energisynpunkt. Detta medför samtidigt att det genomgripande omorganisationsarbete som nu pågår inom SJ koncernen noggrant kommer att följas av riksdagen. Skall denna omorganisation inom SJ lyckas krävs det ett mycket hårt arbete på alla nivåer inom hela SJ-koncernen. Men helt avgörande blir om riksdagen är beredd att ställa upp med nödvändiga resurser till SJ:s förfogande under denna övergångsperiod. Det skall bli spännande att se om oppositionspartiernas vackra tal om järnvägsintresset håller i praktisk handling nästa år. Med det anförda vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande 15.

Fru talman! Jag är positivt överraskad över Rune Johanssons inlägg. Aldrig tidigare har någon i trafikutskottet ägnat vpk:s olika motionsförslag och reservationer så pass mycket tid som herr Johansson nu gjorde. Jag är mycket tacksam. Jag hade dessutom förberett ett inlägg där jag skulle tala om precis vilka förslag vi har väckt. Men Rune Johansson har förekommit mig, och jag är tacksam för det, eftersom jag då kan spara tid. Vad socialdemokraterna inte tycks förstå är att det faktiskt behövs något av en ideologisk syn för att man skall förstå dessa sammanhang. Det kanske inte är någon idé att ställa några frågor om detta, eftersom jag inte vet om Rune Johansson lyssnar, men jag gör ett försök i alla fall.

Jag tycker att det är mycket märkligt. Och vad har vi för journalistik i det här landet när ingen går in och granskar och ställer dessa politiker mot väggen? Kan jag få en förklaring till varför jag ensam, Rune Johansson, är den som stöder SJ:s förslag och begäran om pengar, medan Rune Johansson, som sitter i SJ:s styrelse, står här och anklagar mig för att jag har stött SJ? Kan man med gott samvete delta i styrelser som representant för socialdemokraterna hur lättvindigt som helst? Jag är faktiskt uppbragt över agerandet. Talet om att vpk:s förslag kostar väldigt mycket pengar skall ju ställas just emot det som jag sade i mitt första inlägg, nämligen att det behövs en helt annan beräkningsgrund för de olika trafikpolitiska anslagen. Om man jämför 79 landsvägstrafiken med järnvägstrafiken får man fram de siffror som jag nämnde tidigare, och jag hoppas att Rune Johansson uppfattade dem, annars nämns de i de reservationer som jag har försvarat här. Det är mycket ojämlika villkor. Och om SJ hade haft samma villkor som landsvägstrafiken har hade man gått med flera miljarder i vinst. Kan ni förneka detta så stå upp här och säg det, eftersom det, fru talman, innebär att man har underkänt kommunikationsdepartementets mycket viktiga rapport som kallas KAA rapporten och som kommunikationsministern tycks vilja sopa under mattan, men det gör inte jag.
Fru talman! Jag börjar med att replikera på Rune Johanssons inlägg, när han talar om de 290 milj.kr. som vi har fått fram genom försäljning av företag. Enligt 1985 års järnvägspolitiska beslut skall SJ göra sig av med enheter som inte är naturliga komplement till järnvägstrafiken. SwedeCarrier, det förvaltningsbolag som har hand om detta, hart.ex. Scandinavian Ferry Line i sin dotterbolagsportfölj. Scandinavian Ferry Line är ett utmärkt exempel på ett dotterbolag som icke har någon som helst naturlig bindning till SJ som järnvägsföretag, eftersom SJ redan är trafikant på den led där SFL kör sina färjor, nämligen Helsingborg—Helsingör. Följaktligen borde SFL utan vidare vara ett objekt för utförsäljning genom SwedeCarriers styrelse. Om de pengar som detta framgångsrika företag skulle ge går direkt in i statskassan eller om de, med riksdagens medgivande, går direkt till SJ:s egna investeringar, är likgiltigt. Men en besparing på 290 milj.kr. kan göras. När det gäller vägtrafikmodellen är jag särskilt angelägen att påpeka för Rune Johansson att vi på moderat sida säger partiellt ja till en vägtrafikmodell, eftersom den mycket tydligt visar vilket stöd staten ger SJ. Det är bättre att man öppet redovisar ett sådant stöd än att man som nu ger det fördolt. Vägtrafikmodellen får emellertid inte innebära att man i all oändlighet subventionerar SJ:s verksamhet på det viset. Så småningom skall SJ som företag bli så lönsamt att det kan betala likvärdiga avgifter för utnyttjandet av spåren. Då går alltså räkningen ihop. Rune Johansson sade också att det finns goda utsikter till uppgörelse 1988. Ja, det finns det, för vi tycks alla ha samma inriktning. Men jag fruktar att vi nästa år får ett järnvägspolitiskt beslut av samma slag som vi har haft fyra, fem av de senaste tio åren, nämligen en halvmesyr. Och så några år därefter — kanske två eller tre år — behöver man åter rekonstruera SJ. Låt oss vara överens om att det nu krävs en radikal omläggning, som vi alla skall kunna stå för och hjälpa till med. Till sist: Man skall inte uppfatta kritiken av SJ så att här skall läggas ned, här skall brytas bort osv., utan man skall också se positivt. Vi har ju här förslag om Arlanda-, Mälardalsbana och andra banor. Dem kan man finansiera med alternativa finansieringsformer. Det visar ju en tilltro till SJ som trafikföretag, en tilltro som man skall konstatera och lägga märke till.

Fru talman! Rune Johansson säger att vi här är överens om mycket. Det är — 29 april 1987 möjligt att vi är det i ord, men det gäller ju också att bli överens i handling. Och jag vet inte, Rune Johansson, om vi var helt överens när det gäller det jag sade om bl.a. vikten av en aktiv regionalpolitik. Jag vill ännu en gång påminna om att det grundläggande är att vi har en aktiv och bra regionalpolitik i landet. Har vi inte det, kommer det att bli hur svårt som helst för SJ i framtiden. Sedan säger Rune Johansson att vi också är överens om kombitrafiken. Vi har ju från centerns sida sagt att vi kunde sätta målet högre än vad som har sagts i propositionen, men vi har inte reserverat oss på den punkten. Även här gäller det ju inte bara att vara överens om målet utan också att försöka göra någonting under tiden. Jag sade, fru talman, i mitt första inlägg att jag inte skulle citera vad åkarna från Göteborg sagt, men nu måste jag göra det. En åkare säger bl.a. när det gäller vagnar som man försöker leta fram: ”Medvetet eller omedvetet struntar man tydligen i punktligheten där uppe.” — i Ånge. ”Vid ett tillfälle fick jag besked från Ånge att de "råkat koppla våra vagnar på ett tåg till Helsingborg. Vi kontaktade SJ i Hallsberg för att få dem att koppla av vagnarna och hänga dem på ett tåg mot Göteborg. SJ:s personal upptäckte att vagnarna inte alls fanns i Helsingborgs-tåget. Dagen efter hittade man vagnarna igensnöade i Ånge.” Detta är naturligtvis ingen särkilt rolig historia. Intervjun avslutas på följande sätt: ”Det är fortfarande alldeles för många som slår igen luckan prick klockan sex.” Det måste alltså bli bättre service över huvud taget på SJ. Jag är, fru talman, inte övertygad om att vad saken gäller är att det behövs mer investeringsmedel. Från centern är vi beredda att avsätta mer investeringsmedel. Men det är i viss mån fråga om att försöka se företagen som kunder, att inte som en myndighet ha inställningen att ”ni skall vara tacksamma att ni får utnyttja SJ för att skicka gods eller resa”. Det är därvidlag, Rune Johansson, som jag menar att det finns möjligheter att ta initiativ. Inte minst när det gäller er som tillhör majoriteten här i landet, och framför allt SJ:s styrelse, måste man kräva att ni tar de här initiativen.

Fru talman! Rune Johansson konstaterar att det är ett mellanår när det gäller den trafikpolitiska debatten och hänvisar till den utredning som nu pågår på departementet. Jag kan hålla med om det konstaterandet. Sedan kommer han fram till att det föreligger stor samstämmighet i de olika politiska partiernas synpunkter på hur vi skall gå vidare när det gäller SJ:s framtid. Som ett bevis på att regeringen slår vakt om SJ på ett positivt sätt pekar Rune Johansson på den budget som vi behandlar nu och som innehåller en större satsning för SJ:s del, en ökning av anslagen med så och så många procent. Rune Johansson ställer också frågan — till sig själv, som jag uppfattar det: Är SJien ekonomisk kris? Och han svarar ja på frågan. Mot bakgrund av att han redovisar de ökade anslagen till SJ och konstaterar att SJ befinner sig i 81 kris, hade jag väntat att Rune Johansson något skulle klargöra vad som är socialdemokratins recept när det gäller att komma ifrån denna krissituation så snabbt som möjligt — för avhjälpa krissituationen vill vi alla som politiker. Jag hade väntat mig att Rune Johansson skulle kommentera detta med konkurrens inom SJ-sektorn. Kan man förvänta sig att socialdemokraterna kommer att acceptera en sådan utveckling, och är man beredd att bryta monopol? Det skulle vara bra, Rune Johansson, om vi fick klargjort hur ni socialdemokrater tycker att utvecklingen bör bli på SJ-sidan. Det skulle vara bra när det gäller att nå gemensamma mål. Och det skulle vara bra att få SJ att utvecklas positivt, för det vill vi alla.

Herr talman! Jag har att bemöta fyra motdebattörer på tre minuter. Det gör att jag inte kan gå så djupt i mina repliker. Hugo Bergdahl frågar: Vad är socialdemokraternas recept för att få ett bättre SJ? Det visar sig i den proposition som kommer att ligga på riksdagens bord i början av nästa år. Där kommer vi också att helt klart redovisa den konkurrenssituation som vi anser skall råda inom SJ. Rune Thorén talar om en aktiv regionalpolitik som bygger på järnvägstrafik osv. Jag har en motfråga. Är Rosa Östh representativ för centern? Det är hon noginte. Hon har nämligen motionerat om övergång från tåg till buss. Vi driver en aktiv regionalpolitik, och i den ingår järnvägstrafiken som en stomme. Till Rolf Clarkson vill jag säga att en försäljning av ett av SJ:s dotterbolag inte kan gå in direkt i budgeten som en förstärkning. De pengar man får in på en försäljning av SJ:s dotterbolag går in i förvaltningsbolaget, SwedeCarrier. Från SwedeCarrier kan det föras över medel till statens järnvägar via utdelningar osv. Med de regler som gäller i dag kan man inte använda pengar på det sätt som moderaterna har föreslagit. Därför menar jag att det som sagts om de 290 miljonerna inte är riktigt. Slutligen till Viola Claesson: Hon har helt rätt beträffande KAA utredningen. Jag har ställt upp på en utredning i SJ, som visar att landsvägstrafiken är väsentligt mer subventionerad än järnvägstrafiken. Jag sade att man i vpk är litet ansvarslös. Vad man säger i reservation 8 styrker det påståendet. Jag citerar: ”I propositionen föreslås bl.a. — —— att planerade säkerhetsåtgärder vid korsningar minskas med 44 milj.kr., att driftersättningen för s.k. trafiksvaga bandelar dras ned med 47 milj.kr. Enligt vpk-reservationen är det en nedskärning i budgetpropositionen med 91 milj.kr. Jag vågar påstå att vpk här talar osanning. I stället ökar anslagen med 17 milj.kr. Men det är inte nog med att ni i vpk är ansvarslösa när det gäller era utgiftsökningar beträffande investeringar. Ni är också ganska vårdslösa när det gäller era påståenden om annat i budgetpropositionen. Det ökar sannerligen inte vpk:s trovärdighet i det här fallet.

Herr talman! De uppgifter som finns i reservationen är tagna ur vår — 29 april 1987 motion, och uppgifterna där har vi tagit ur budgetpropositionens bil. 8. I ett senare sammanhang har det gjorts en uppställning som möjligen ser ut som Rune Johansson säger. Då skulle jag gärna vilja att han tog fram den och talade om varför siffrorna skiljer sig jämfört med budgetpropositionens bil. 8. Vitsen med reservation 8 om anslaget Ersättning till statens järnvägar för köp av vissa tjänster gäller att det faktiskt skiljer 157 milj.kr. mellan vad SJ har begärt och vad regeringen har sagt ja till. I trafikutskottet har också samtliga utom jag som vpk:s representant följt den linjen. I det aktuella beloppet fanns bl.a. 26 milj.kr. till tågrabatter för pensionärer och andra SJ-resande. Jag tog tidigare upp detta och frågade Rune Johansson och de andra i utskottet varför man sagt nej till denna begäran. Är det inte bra att pensionärerna i Sverige får åka till rabatterat pris på järnvägen, när så väldigt många äldre människor faktiskt utnyttjat den möjligheten? Det är en viktig förmån, men den har också förbättrat resandet för SJ. Men man vill alltså dra undan den möjligheten nu. Det tog en massa tid att granska siffror, men det var väl meningen. Taktisk får man naturligtvis vara när man står här i talarstolen. Det är kanske inte så lätt för Rune Johansson att bli så attackerad som han har blivit. Jag tackar och tar emot och är glad över att Rune Johansson höll med mig om att denna viktiga KAA-rapport som finns på kommunikationsdeparte mentet faktiskt bevisar att landsvägstrafiken är mycket starkt subventionerad. Men var då med och gör något åt detta faktum! Ett erkännande räcker ju inte. I konsekvensens namn bör man göra som vi i vpk har gjort. Vi har först motionerat, och sedan har vi tyvärr tvingats skriva reservationer därför att andra i utskottet inte har gått med på våra förslag. Det jag var allra mest nyfiken på var hur man med hedern i behåll kan sitta i ett sådant organ som SJ:s styrelse och ställa upp på alla de förslag som SJ har för att kunna bedriva en någorlunda riktig järnvägspolitik i det här landet — och sedan stå här som talesman för trafikutskottet och säga nej till alltihop. Jag får ju stå här ensam och plädera för de krav som jag tycker är rimliga och som SJ har ställt. Dessutom vill vi ha en helt annorlunda inriktning på trafiken som gynnar miljön. Och det är mycket bråttom med detta — skogen dör framför våra ögon i Västsverige och inte bara där.

Herr talman! Jag återkommer till frågan om de företagsförsäljningar som vi så att säga har fått in pengar på för de investeringar i SJ som vi föreslagit. Det är naturligtvis riktigt att pengarna måste beskattas. Då får man sälja så många företag att pengarna trots beskattningen räcker till för de investeringar som vi talat om. Vill man vara mer vidsynt kan man säga att vi håller på med bokföringsexercis — det är ju statskassan som får ta emot skattepengarna, och genom det påverkas statsbudgeten i mindre grad än om man betalar ut pengarna direkt, som Rune Johansson ville ha det.

Det har sagts mycket i dag om subventionerandet av landsvägstrafiken. Sanningen är att den förräntning som skulle ha skett om man inte hade gjort nedskrivningen av statskapitalet skulle ha uppgått till mellan 3 och 4 miljarder årligen och varit närmare 4 än 3. Det är alltså fråga om en smygsubventionering av SJ av stora mått, som det finns stor anledning för de andra trafikgrenarna att klaga över, eftersom det snedvrider konkurrensen till deras nackdel. Vi som är järnvägsvänner — Rune Johansson, jag m.fl. — vill ju att SJ skall bli ett livskraftigt företag som har chans att ge god service. Det får SJ göra på de områden där man är duktig, så att man inte plottrar bort sina krafter på olika områden där man inte kan konkurrera. SJ är ett konglomerat som har olika service att erbjuda. Det är ett persontrafikföretag, ett godstrafikföretag på räls, ett rederiföretag och ett bussföretag. Det är alltså ett stort spektrum av service som SJ lämnar. Från min sida har det klart och tydligt sagts att det som skall vara kvar av SJ som ett statligt drivet transportföretag är ett järnvägsföretag som ägnar sig åt de transporter som man är duktig på och där man framgångsrikt kan konkurrera med sina konkurrenter.

Herr talman! Rune Johansson har nog missuppfattat litet vad jag inledningsvis menade med regionalpolitik. Jag sade då att avsaknaden av en ordentligt förd regionalpolitik har medverkat till att järnvägen befinner sig i den kris som man är i i dag. Jag håller med om att det är riktigt — det sade jag också i min inledning -— att vi bör ha en järnväg för att föra en bra regionalpolitik. Det visar bl.a. den uppvaktning som jag tror skedde i går från Bergslagen, där man också hade med detta. Men det är också fråga om att se till att det finns sysselsättning, service och bostäder. I min inledning hänvisade jag till att den befolkningsomflyttning som skedde på 60 och 70-talen har medverkat till att vi i dag har ett SJ i kris. Då vill jag höra från Rune Johansson att han är beredd att bl.a. i dag ställa upp och medverka till att vi kan minska den koncentration som i dag sker till den region som vi i dag verkar i, här i Stockholm. Ju mer som koncentreras hit, ju mindre blir det på många andra håll i landet. Och då försvinner underlaget för att bedriva en bra SJ-politik på många håll ute i landet. Det gäller alltså inte bara vad trafikutskottet har att arbeta med, utan det gäller att på varje politikområde föra en ordentlig och aktiv regionalpolitik och på det sättet ge oss bättre förutsättningar för en bra kollektivtrafik här i landet.

Herr talman! Eftersom mina meddebattörer inte har någon ytterligare replikrätt skall jag inte ställa några frågor eller attackera dem på nytt. Jag vill bara säga till Viola Claesson att hon bör läsa på s. 17 i betänkandet. Där står det tydligt och klart hur stort utfallet blev i förra årets budget och vad som föreslås i årets budget. Där kan man se att det inte blir någon minskning med 44 resp. 47 miljoner, som det talas om i reservationen. Det är i stället fråga om en ökning av anslagen med 17 milj.kr. När det sedan gäller KAA-projektet och konkurrensneutraliteten ser jag just införandet av en vägtrafikmodell som ett sätt att få konkurrensneutralitet. Det innebär faktiskt en kostnadsminskning för statens järnvägar med i runda tal en miljard kronor om året. Viola Claesson talade om att jag satt på två stolar. Jag hoppas att jag inte gör det. Jag kan inte med gott samvete sitta i SJ-styrelsen och äska investeringsmedel på mellan 10 och 13 miljarder kronor utöver tidigare beslut. Jag står fast vid den petita som SJ har lämnat, och jag står fast vid SJ-styrelsens förslag, men jag ser samtidigt de politiska realiteterna när det gäller vad som går att genomföra. Precis som Rolf Clarkson hoppas jag att 1988 års trafikpolitiska beslut verkligen skall bli ett beslut på längre sikt. Men då måste vi förmodligen pröva helt nya grepp vad gäller trafikpolitiken. Vi måste kanske våga oss på litet större offensiva satsningar och chansningar än tidigare. Jag delar också Rune Thoréns uppfattning att man med en aktiv regionalpolitik också stärker transportpolitiken och trafikpolitiken och att man därmed ger människorna ute i bygderna en bättre service. Sammantaget vill jag säga att jag har upplevt denna debatt som ganska lugn och sansad. Man bör inte heller konstruera motsättningar mellan olika partier. Jag tror, att om alla riksdagspartier tar sitt ansvar för den framtida trafikpolitiken, får vi förutsättningar att 1988 lägga fram en trafikpolitisk proposition som blir till förmån för hela Transportsverige.

Herr talman! I det betänkande från trafikutskottet om anslag till SJ koncernen m.m. som nu debatteras har utskottet tagit ställning till ett par motioner som tar upp problemet med viltolyckor längs våra järnvägar. En sträcka som alldeles speciellt är drabbad av dessa olyckor är den som går mellan Herrljunga och Källeryd på västra stambanan. Under åren 1985 och 1986 har 49 älgar förolyckats på nämnda sträcka — härtill kommer en okänd mängd mindre vilt. Olyckorna fortsätter, och under de knappt fyra månader som har gått under innevarande år har ytterligare 6 älgar dödats av tågen på sträckan. Den 17 april i år fann ett av de jaktlag som inspekterade banvallen en avklippt älgklöv intill spåret. Trots ett intensivt sökande kunde man inte finna det skadade djuret. Allt talar alltså för att en trebent älg nu hoppar omkring i markerna i närheten, med det lidande som skadan medför. Vad som ytterligare oroar är det faktum att SJ av någon anledning underlåter att rapportera när viltolyckor har inträffat. Utskottet har inledningsvis yttrat sig rätt välvilligt över motionerna. ”Enligt utskottets mening är det angeläget att så långt möjligt undvika olyckor av det slag som tas upp i motionerna. Utskottet vill erinra om att det längs järnvägen finns viltstängsel som finansierats med hjälp av sysselsättningsmedel. Denna möjlighet kan självfallet även utnyttjas på den i de två motionerna utpekade sträckan.” Sedan fortsätter utskottet: ”Detta är emellertid en sak för i första hand arbetsmarknadsmyndigheterna och SJ att avgöra. Utskottet, som förutsätter att SJ noga följer denna fråga, är inte berett att föreslå att särskilda medel anvisas för viltstängsel eller att riksdagen skall föreskriva att stängsel skall uppsättas på viss sträcka. Motionerna avstyrks därför.” Utskottet konstaterar alltså att det på andra sträckor finns viltstängsel som åstadkommits med hjälp av sysselsättningsmedel. Ja, visst är det så. I vårt län arbetar nu markägare inkl. domänverket, jakträttsinnehavare och länsstyrelsen för en sådan lösning, så att vi kan få ett viltstängsel utmed den aktuella sträckan. Redan nu finns ett löfte från länsarbetsnämnden i länet att ställa upp med arbetskraft, och från Herrljunga kommun har utlovats arbetsledning för projektet. Till detta kommer att markägare och jakträttsinnehavare efter sträckan har lovat att svara för underhållet av ett viltstängsel efter det att ett sådant har kommit upp. För SJ återstår nu att ställa upp med material till stängslet. Det vore enligt min mening en mycket välmotiverad investering. Dels skulle risken för förseningar i trafiken orsakade av viltolyckor på ifrågavarande sträcka kunna undvikas, dels skulle SJ:s anseende bland resenärer och närboende i hög grad förbättras, vilket är inte minst viktigt i dagens bekymmersamma läge för SJ-koncernen. Herr talman! Berörda intressenter är kallade till ett möte på länsstyrelsen i Älvsborgs län den 18 maj för att söka lösningar för att få till stånd ett viltstängsel utmed sträckan Herrljunga—Källeryd. Det är min förhoppning att SJ vid det mötet tar sin del av ansvaret och lever upp till den mening som trafikutskottet uttryckt i sitt betänkande, nämligen att det är angeläget att så långt möjligt undvika olyckor av det slag som tas upp i motionerna. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande med anledning av detta betänkande, men jag skall med intresse följa vad som kommer att ske för att undvika viltolyckor på sträckan Herrljunga—Källeryd i framtiden.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motionerna T520 och TS543, i vilka föreslås att den nya fjärrtågsstationen i samband med Grödingebanans utbyggnad skall lokaliseras till Södertälje Syd. Bakom motionerna finns företrädare för såväl socialdemokraterna som moderata samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet och vpk. Jag vill särskilt betona detta, eftersom det i Södertälje råder politisk enighet i den här frågan. Dessutom har såväl de politiska partierna som det lokala näringslivet och handeln en samstämmig syn på hur järnvägskommunikationerna måste lösas för att den fortsatta utvecklingen i Södertälje skall kunna karakteriseras som positiv och framtidsinriktad. Kommunikationerna i Stockholms län har sedan lång tid tillbaka varit — Prot. 1986/87:113 dominerande i den regionala debatten. Det återspeglas här i riksdagen bl.a.i — 29 april 1987 att allt flera motioner i frågan lämnas för varje år. Utskottets betänkande innehåller i år ett särskilt avsnitt om Stockholmsregionen, vilket bekräftar kommunikationsfrågornas centrala betydelse i denna befolkningsrika region. När det gäller bannätet för spårbunden trafik har vi kapacitetsmässigt sedan lång tid tillbaka bildligt talat slagit huvudet i taket. Nya investeringar i infrastrukturen är nödvändiga. Vi från Stockholmsregionen sätter mycket stort värde på de tidigare beslut som har fattats här i riksdagen och av regeringen om en utbyggnad av bannätet i Stockholmsregionen. De besluten innehåller bl.a. frågan om ett nytt dubbelspår mellan Stockholm och Flemingsberg. Genom en överenskommelse mellan SJ och landstinget pågår dessa mycket omfattande arbeten. Utbyggnaden ger oss ytterligare kapacitet och medför en förbättring av järnvägsstationerna. Men denna utbyggnad av den aktuella banan får inte stanna vid Flemingsberg. En fortsatt utbyggnad av nytt dubbelspår på sträckan Flemingsberg-Järna är nödvändig. Det är en stor investering, men den är absolut nödvändig. Jag kan med glädje konstatera att det inte råder några delade meningar därom. Debatten gäller vilken sträckning det nya dubbelspåret skall få och om den nya fjärrtågsstationen skall lokaliseras i Järna eller till platsen Södertälje Syd. Södertälje kommun, näringsliv och handel förordar alternativet Södertälje Syd. Detta alternativ är från alla synpunkter överlägset förslaget om en lokalisering i Järna. Det tror jag även trafikutskottets ledamöter blev övertygade om vid sitt studiebesök i Södertälje. Jag skulle vilja ange fördelarna med Södertälje Syd i följande punkter. 1. Ett näringsliv med en alltmer internationell prägel får sina krav på lättillgängliga järnvägskommunikationer tillgodosedda. 2. Den nuvarande stationen Södertälje Södra är den station som har flest resenärer på hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg. 3. En ny fjärrtågsstation, Södertälje Syd, skulle bli en utomordentligt stor tillgång för boende i Södermanland genom att Svealandsbanan elegant knyts ihop med såväl västra som södra stambanan. Hela Södermanlands län behöver denna tillgång. Södertälje Syd är en investering som i hög grad påverkar den framtida utvecklingen i Södermanland. 4. De ekonomiska kalkyler som framtagits för alternativet Södertälje Syd är i högsta grad realistiska och visar på ett positivt utfall. Om SJ:s nuvarande förslag skulle vinna majoritet, måste vi från Södertälje påvisa en rad nackdelar. De nackdelarna är följande: 1. En kommun med 80 000 invånare, som alltid har haft fjärrtåg genom kommunen, skulle helt plötsligt ställas i en situation där järnvägen ligger längre bort. Det blir längre restider för alla och sämre konkurrenssituation för SJ. 2. Södertälje kommun skulle med stor sannolikhet upplevas som en andra rangens kommun, eftersom järnvägskommunikationerna blir sämre och det blir svårare att få tillgång till dem. 87 3. Ett framtidsinriktat näringsliv får sämre förutsättningar att verka i Södertälje, och möjligheterna till nyetableringar minskar. Sammanfattningsvis får vi från Södertäljes sida framhålla följande: Vi har mycket svårt att förstå hur SJ över huvud taget har kunnat planera på det sätt som man gjort, dvs. för att fjärrtågen i huvudsak skall gå utanför Södertälje. Nu när Södertälje kommun har presenterat alternativet Södertälje Syd inser även företrädare för SJ att detta alternativ är överlägset. Det noterar vi som mycket positivt. Kommunfullmäktige i Södertälje beslöt så sent som i måndags att kommunen skall ingå i en gemensam arbetsgrupp med SJ för att samarbeta om projekteringen av den nya sträckningen på delsträckan genom Södertälje. Vår förhoppning är naturligtvis att man i denna projekteringsgrupp skall finna gemensamma lösningar.

Jag är helt övertygad om att även Curt Boström kommer att finna att de ekonomiska kalkylerna är realistiska och att detta lokaliseringsalternativ är överlägset andra alternativ som hittills har presenterats. När det slutligen gäller finansieringen är denna investering av en så utomordentligt stor betydelse att den påverkar utvecklingen i regionen för 75-100 år framåt i tiden. Då kan inte 250 milj.kr. få vara avgörande, utan vi måste på olika sätt tillsammans kunna finna finansieringsmöjligheter för detta, så att en stor region skall kunna se fram emot en positiv utveckling i framtiden. Herr talman! Jag har med hänsyn till utskottets skrivningar och den förestående utredningen inga särskilda yrkanden i dag.

Herr talman! Trafikutskottet återkommer med sin årliga litania, där man säger att vi i riksdagen inte skall bry oss om vad SJ planerar och tänker göra när det gäller järnvägssträckningar m.m. Man har den filosofin att riksdagen inte skall bestämma över SJ annat än möjligen på det övergripande planet. Sedan skall SJ i princip få bära sig åt hur det vill. Lennart Andersson sade alldeles nyss att han inte kunde begripa hur SJ har kunnat planera att lägga en järnvägslinje utanför Södertälje. Det är mycket man skulle kunna hålla med om när det gäller SJ och dess planering eller snarare brist på planering. Att man tänker lägga en så pass stor kommun som Södertälje utanför järnvägsnätet kan kompletteras med att det finns intressen, i varje fall inom SJ, som vill se till att hela landsändar med mångdubbelt fler invånare än Södertälje skall föreslås bli utan järnväg. Så arbetar man från SJ-ledningens och dess konsultbolags sida. Oavsett att utskottet väljer att skriva som det gör, att vi inte skall diskutera dessa frågor i riksdagen, föreligger det med tanke på SJ:s planering och den bristande hänsyn som SJ visar verkligen ett behov av att dessa frågor kommer upp till debatt och beslut i riksdagen. Det är ett samhällsintresse att föra dessa frågor vidare och se till att det finns kommunikationer på järnväg ide = Prot. 1986/87:113 delar av landet där sådana behövs och att man inte bara utgår ifrån de s.k. 29 april 1987 lönsamhetsprinciperna och rättar sig därefter. Som Viola Claesson sade i sitt huvudanförande är det faktiskt en angelägenhet för det svenska samhället att man upprätthåller järnvägskommunikationer även om järnvägen enligt de rent företagsekonomiska termerna inte är självbärande. Stockholmsregionen har ungefär 1,5 miljoner invånare, bosatta på ett relativt, i varje fall efter svenska förhållanden, begränsat område. Det ställer självfallet stora krav på hur trafiken bör ordnas och framför allt på hur kollektivtrafiken skall skötas om. Kollektivtrafikens utbyggnad måste ställas mot intresset av att man inte skall ha en ökad privatbilism. Nu är det tyvärr på det viset, både här i Stockholmsregionen och på andra håll, att man inte tar sådana hänsyn från regeringens sida. Här skulle det behövas väsentliga satsningar på kollektivtrafiken, men man är inte beredd att göra sådana. Därför sväller privatbilismen. Jag kan rekommendera de ledamöter som inte bor i regionen att någon gång prova på att åka pendeltåg eller tunnelbana i rusningstid och se hur överfulla de är. Det behövs alltså ökade turer. I det här fallet är det fråga om pendeltågstrafiken. För att kunna öka turtätheten på pendeltågen krävs en utbyggnad av spårkapaciteten. En del beslut har tagits, en del ligger i den s.k. Strängska överenskommelsen, en del ligger litet vid sidan om. Ändå finns det viktiga delar av regionen, där man inte kan öka kapaciteten därför att det inte finns tillräckligt med spår. Ett sådant exempel är sträckan mellan Kallhäll och Bålsta. Det bor ett hundratusental människor i de här områdena, som inte har någon möjlighet att få den turtäthet som man skulle vilja. Dessutom är orter som Bålsta och Bro undantagna, därför att pendeltågen stannar i Kungsängen. Man väljer alltså att köra buss på landsväg i stället för att utnyttja den järnväg som finns och som går förbi både Bro och Bålsta. Vi menar att man måste göra dubbelspår här, och likaså på avsnittet mellan Älvsjö och Västerhaninge. Västerhaninge är en kommun i sydöstra delen av Stockholmsregionen, där man också har stora behov av att kunna få människorna transporterade in till stadskärnan. Vi har föreslagit att man även där gör en utbyggnad till dubbelspår. Herr talman! Vi har också en annan diskussion om järnvägsutbyggnaden i det här länet. Jag skall strax återkomma till Grödingebanan. Först tänker jag bara nämna något om Arlandapendeln. Redan 1980, när man beslutade att flytta inrikestrafiken med flyg från Bromma till Arlanda, skrevs i utskottets betänkande att man skulle utreda och få till stånd en Arlandapendel. Nu hänvisar utskottet till att frågan håller påatt utredas. Det är gott och väl. Det är bara att beklaga att vi har behövt stå här och stångas i så många år efter 1980 innan man ens har kommit fram till att man skall utreda huruvida man skall göra en Arlandapendel eller inte. Det utrymme som då blir ledigt i den bussterminal som planeras i samband med det nya Centralen-bygget skulle då också kunna nyttjas till att ta in i 89 första hand Södertörnsbussarna till centrum i stället för att som nu hänvisa dem till platser söder om centrala Stockholm. Jag kommer nu in på frågan om Grödingebanan och det resonemang som Lennart Andersson var inne på för en stund sedan. Han nämnde att det pågår diskussioner om sträckningen av den nya linjen från Flemingsberg till eller utanför Södertälje. Det gör det, i allra högsta grad. Den kommun som blir hårdast drabbad av den nya sträckning som har planerats är Botkyrka. Botkyrka kommun är en av de många söderkommuner som har ett relativt stort friluftsområde, ett område som är nödvändigt med tanke på att det bor så mycket människor inte bara i själva Botkyrka utan i hela södra Stockholm. SJ:s ursprungliga förslag till spårdragning, med utbyggnad söder om Tullinge och Grödinge kyrka, har fått en hel del kritik. Förslaget nedsablades av de flesta som tilläts komma fram med synpunkter i frågan. Botkyrka kommuns dåvarande förslag om utbyggnad söder om sjön Getaren hade man på SJ redan på ett tidigt stadium spolat, utan att göra någon närmare utredning av detta alternativ. Men det finns också andra alternativ som man har spolat. Ett alternativ är nämligen att bygga spår längs den nuvarande sträckningen från Flemingsberg till Södertälje. Vi har från vpk:s sida i de här sammanhangen fört fram att en sådan lösning måste vara till fromma för utvecklingen. Man skär av det stora friluftsområdet Lida genom den nya järnvägssträckningen som kallas för Grödingebanan. Såvitt jag kan förstå är det inte heller speciellt mycket närmare att förlägga banan över Grödinge, med utgångspunkt i att man nu tydligen också från SJ:s och även utskottets sida är intresserad av att förlägga sträckningen till Södertälje Syd. I anslutning till Södertälje Syd-alternativet är det alltså fullt möjligt, realistiskt och t.o.m. bra att förlägga det nya dubbelspåret utmed den gamla sträckningen. Man bör tjäna en del i längd på banan. Herr talman! Slutligen skall jag bara nämna något om frågan om en fjärrtågsstation i Stockholm Syd. Det diskuteras två alternativ, Älvsjö och Flemingsberg. Älvsjö förs främst fram av näringslivet som har intresse av att få en station som ligger i anslutning till Mässan, men från regionalpolitiska utgångspunkter för Stockholmsregionen är det faktiskt inte Älvsjö som är det angelägna utan Flemingsberg. Såvitt jag kan förstå skulle det inte behöva kollidera med att man låter tåget fortsätta att stanna i Södertälje kommun och ha en fjärrtågsstation även där. Jag vill med det sagda yrka bifall till reservationerna 9 och 10. Jag har avstått från att ställa några frågor till utskottets talesman, vis av förra årets debatt.

Herr talman! Vis av förra årets debatt skall jag ge Tommy Franzén chansen till en replik. Då hade jag tyvärr, på grund av ett telefonsamtal, inte möjlighet att vara närvarande i kammaren vid Tommy Franzéns anförande, vilket han blev mycket ledsen över. I många stycken delar jag Tommy Franzéns uppfattning om betydelsen av en väl fungerande spårtrafik i Stockholmsområdet. En försening av ett tåg i Stockholmsområdet genererar nämligen förseningar i hela landet. Därför är det angeläget att göra riktiga satsningar på den spårbundna trafiken här i Stockholm. Jag vill också erinra om att det hittills har satsats i runda tal 2 miljarder kronor på upprustningar i Stockholmsområdet. I årets budgetproposition har det specialdestinerats 500 milj.kr. just till ökade satsningar här i Stockholm. Tommy Franzén säger vidare att SJ bör upprätthålla järnvägstrafik även på de bandelar där det inte är företagsekonomiskt motiverat. Det är just vad man gör, Tommy Franzén. I budgetpropositionen och i utskottsbetänkandet godkänner man att staten köper tjänster av statens järnvägar för över 1,2 miljarder kronor, bara för att järnvägstrafiken skall upprätthållas på sträckor där SJ av företagsekonomiska skäl inte kan upprätthålla trafiken annars. Det är alltså statens ansvar att se till att tågtrafiken går i de bygder som inte har tillräckligt stort underlag. Tommy Franzén är glad åt att frågan om ett Arlandaspår utreds. Det gläder mig också att vi får ett samlat grepp om de stora och kostsamma investeringarna i hela det tätbefolkade Stockholmsområdet, så att vi kan göra en samhällsekonomisk bedömning om vilka prioriteringar vi i ftamtiden skall göra. Jag utgår från att vi när den utredningen är klar och propositionen är lagd kan ta upp en diskussion om de olika enskilda projekten.
Herr talman! Det är bra att vi i varje fall den här gången kan få till stånd en debatt. Vad Rune Johansson säger är naturligtvis helt riktigt, nämligen att man har satsat en hel del pengar i investeringar i Stockholmsområdet. Ändå hävdar jag att de investeringar som görs, tyvärr, inte är tillräckliga. Det behövs alltså definitivt fler investeringar. Just därför att den relativt begränsade yta som det här rör sig om är tätbefolkad krävs det således väsentligt bättre resurser till den kollektiva spårbundna trafiken. På det sättet skapar man framför allt från miljösynpunkt bättre möjligheter för människorna att vistas och att resa i Stockholmsregionen. När man resonerar om dessa frågor bör man ta med miljöaspekten. Jag tror att Rune Johansson gör det, och i så fall förstår han naturligtvis att det är synnerligen viktigt att privatbilismen minskas och att människor i stället nyttjar den miljövänliga spårbundna trafiken. Det är nödvändigt med tanke på människornas överlevnadsmöjligheter. Sedan till frågan om icke lönsamma bandelar. Jag sade inte att man inte gjorde någonting. Jag vill poängtera det. Vad jag däremot sade var att det inom SJ och inom det konsultföretag som SJ anlitar finns intressen som talar för att man inte skall ha olönsamma bandelar. Om man sedan ger anslag via riksdagen eller på annat sätt är egalt. Det finns dock krafter här i landet som, tyvärr, finns i ledningen för bl.a. SJ och som inte anser att man bör ha kvar alla de järnvägsförbindelser som finns i dag. När det gäller de många nedläggningar av järnvägslinjer som har ägt rum vill jag framhålla att det är beklagligt att sådana befattningshavare får finnas kvar på ett statligt verk som SJ. Sedan sade Rune Johansson att vi, när utredningen är klar och förslag har lagts fram, kan diskutera dessa saker. Jag tycker att det är viktigt, och det tror jag att också Rune Johansson är klar över, att man inte väntar till dess att Prot. 1986/87:113 = byråkraterna är färdiga med sitt arbete. I stället skall man diskutera dessa saker och driva på arbetet med dessa frågor politiskt innan beslut fattas. Först då finns det förutsättningar för att styra utvecklingen i den riktning som är angelägen.
Herr talman! Jag har full förståelse för att Tommy Franzén agerar som regionalpolitiker när det gäller investeringar i järnvägen. Men jag skulle vilja rekommendera Tommy Franzén att åka till Bergslagen eller ned till Småland och där hävda att SJ:s investeringar i Stockholmsområdet är alldeles för små. Då kommer Tommy Franzén att få uppleva den reaktion som möter oss som skall försvara och förklara prioriteringen av de investeringar som görs över hela landet. Det är litet skillnad!
Herr talman! Jag har inte varit i Bergslagen. Men jag har faktiskt varit i Småland. Och även om jag inte har varit på någon trafikpolitisk konferens, har jag ändå diskuterat sådana här problem med olika människor. Jag har då mött förståelse hos dem. De är nämligen utsatta för samma nedpressning från SJ:s och statsmakternas sida som stockholmarna är. Man har alltså full förståelse för att också vi måste strida för att få bättre resurser till Stockholmsområdet. Problemet är alltså att det finns korkar i ledningen som förhindrar ett ordentligt utnyttjande av kollektiva färdmedel, som i sig innebär besparingar samhällsekonomiskt sett, i förhållande till det andra alternativet — privatbilismen — med alla de kostnader och all den miljöförstöring som det medför. Samhällsekonomiskt är det alltså lönsamt att satsa pengar på kollektiva färdmedel när det gäller järnvägstrafiken.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av min motion T511, som tas upp i det betänkande som nu behandlas. Järnvägen är ju det absolut förnämligaste transportsättet över huvud taget. Den är både trafiksäker och energisnål. Dessutom är tågtrafikens miljöstörningar förhållandevis små. Detta skall ses i relation till de utsläpp av dioxiner och tungmetaller som landsvägstrafiken förorsakar. Dessa i sin tur bidrar i högsta grad till att försura och döda skogar, mark och vatten. Från regionalpolitisk synpunkt är det angeläget att ha en väl fungerande järnväg över hela vårt land. Utformningen av vårt transportsystem har visat sig ha en direkt avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Näringslivets tillväxt och lokalisering är till stor del beroende av ett väl fungerande transportsystem. Med dessa synpunkter som grund råder det inget tvivel om att det finns ett stort behov av att bibehålla och utveckla järnvägstrafiken så att den klarar konkurrensen med andra transportmedel och transportsystem. Från regionalpolitisk synpunkt har detta stor betydelse, framför allt vid lokalisering av tyngre industrier. Trots detta kan man konstatera att utvecklingen är oroväckande när det — Prot. 1986/87:113 gäller de bandelar som ligger norr om Sundsvall. 29 april 1987 Vi upplever att det i de södra delarna av vårt land sker en någorlunda positiv utveckling såväl beträffande järnvägsnätet som beträffande den service och den komfort som resenärerna erbjuds. Det tycker vi är bra, och det är en riktig åtgärd. Men nu måste en liknande utveckling ske vad gäller bandelarna i norr. Om en sådan uteblir, kommer de regionala skillnaderna att ytterligare förstärkas. De anställda inom SJ känner för närvarande stor oro över utvecklingen under senare tid. Allt fler resenärer vittnar om dålig service och dålig standard på vagnar. Då är det självklart att resenärer också uteblir i relativt stor utsträckning. Julängre norrut man kommer desto större blir avvikelserna i tidtabellerna. Detta är inte enbart ett vinterproblem, utan det handlar också i många avseenden om att här måste planering och organisation förbättras. Att personal vid SJ i norra Sverige känner djup oro är inte på något sätt märkligt. Oron är väl grundad, eftersom SJ:s ledning har gått ut med ett dokument där ingen persontrafik norr om Sundsvall fanns med. Det rättades visserligen till i en senare upplaga. Persontrafikchefen säger att man inte behöver känna någon oro inför utvecklingen.

Jag är nog beredd att påstå att det finns en väl grundad anledning till oro från såväl personal som den befolkning som bor och verkar i de norra delarna av Sverige. Herr talman! Avslutningsvis har jag inget yrkande utöver utskottets förslag, och jag tycker att min motion fått en så välvillig hantering och behandling som det varit möjligt i detta läge. Men skall det finnas någon verklig mening i debatten om regional utjämning och en bättre miljö så måste en utveckling av järnvägen ha sin givna plats. Jag förutsätter att de synpunkter som finns med i min motion T511 kommer till beaktande i det utredningsarbete som nu pågår. Till detta får vi återkomma, när beslut våren 1988 skall fattas om den nya trafikpolitiken.

Herr talman! Angående motion T503 om utbyggnad av Mälarbanan vill jag citera vad utskottet skriver: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att Mälarbanan sannolikt skulle få stor betydelse för utvecklingen inom berörda 93 regioner.” Jag är mycket tacksam för den positiva skrivningen som min motion har fått i utskottets betänkande. Nu hoppas jag att den utredning som har tillsatts inte tar för lång tid på sig och att den får en lika positiv skrivning och ett lika positivt bemötande som jag har fått från utskottets sida. Jag är mycket tacksam för det. Därmed vill jag yrka bifall till reservation 11 i detta betänkande.

Herr talman! Järnvägstrafiken är av stor betydelse för personer som skall färdas på sträckan Luleå —malmfälten— Narvik. Avstånden är stora, upp till 60 mil, och det är då av största vikt att järnvägstrafiken är snabb och effektiv. Detta var anledningen till att Bruno Poromaa och jag under allmänna motionstiden skrev en motion om snabbare tågförbindelser på malmbanan. I praktiken menar vi snabbtågsset. Till att börja med vill jag slå fast att det ifrån vår norrbottniska utgångspunkt är självklart att persontrafiken på järnväg skall bibehållas i övre Norrland. Varför skulle inte vi som bor i denna del av landet, som alla andra svenska medborgare, få möjlighet att ta tåget? Det finns inget hållbart argument mot detta. Just på grund av de stora avstånden i Norrbotten, och då vi i länet har inomregionala ambitioner, är det viktigt att utveckla persontrafiken på malmbanan mot snabbare förbindelser. Jag skall i det följande motivera detta. För det första: Miljön. Här har Åke Selberg sagt mycket och jag skall inte upprepa det. Snabbtågen har stor betydelse för miljön då de kan konkurrera med bilen, men har också regionalpolitiska fördelar då regionerna genom matartrafik kan utnyttja snabbtågen. För det andra: Turismen. Inom turistnäringen har utvecklingen i malmfälten under de senaste åren skett explosionsartat. Förutsättningarna är sällsynt goda att ytterligare utveckla turismen på denna nordliga del av Nordkalotten. Men det är av avgörande betydelse att de turister som kommer till kustregionerna också har möjlighet att snabbt ta sig upp till malmfälten och fjälltrakterna. Förutsättningarna för detta skulle bli mycket goda om det fanns snabba tågförbindelser. Detta åkande skulle också bli ett viktigt komplement till resandet från malmfälten mot länscentrat i Luleå. För det tredje: Näringspolitiken. Om industrin i Norrbotten skall kunna tillgodogöra sig effekterna av verksamhet i Nordnorge, kommer inom en nära framtid att ställas krav på snabba och väl fungerande kommunikationer med just norra delarna av Norge. I länet har också datakommunikation utvecklats starkt, liksom rymdforskningen i Kiruna. Inför den fortsatta utvecklingen är kontakterna ut från länet för tekniska högskolan och andra institutioner och företag i Luleå betydelsefulla och nödvändiga. Herr talman! Den pågående positiva utvecklingen på skilda områden i Norrbotten med inriktning på framtidsnäringar, ställer alltså krav på snabba kommunikationer. För drygt ett år sedan demonstrerades ett snabbgående tågset på sträckan Luleå—Kiruna. Vid denna demonstration kunde man på den nuvarande banan få ner restiden på sträckan från nuvarande fyra och en halv timme till ungefär tre timmar. Detta säger en hel del om vad det skulle innebära med sådana snabba järnvägsförbindelser. Det finns alltså många fördelar med snabbtåg på malmbanan. Som Prot. 1986/87:113 utskottet skriver överväger SJ:s malmbanedivision förutsättningarna för 29 april 1987 detta och utskottet avstyrker därför vår motion. Väl fungerande kommunikationer är som regeringen och utskottet har påpekat mycket viktiga ur regionalpolitisk synpunkt. Därför hade det nog trots allt varit välkommet om också utskottet hade kostat på sig att skriva några rader om detta just vad gäller den inomregionala tågtrafiken på malmbanan. Nu vet vi att malmbanedivisionen själv utreder frågan och att det kommer en trafikpolitisk proposition nästa år. Med denna vetskap kan vi motionärer avstå från något yrkande. Vi vill dock trycka på den mycket viktiga regionala effekt ett snabbtåg på malmbanan skulle ha i Norrbotten och räknar med att detta kommer att betonas i den fortsatta trafikpolitiken och i den kommande trafikpolitiska propositionen.

Herr talman! När nu järnvägstrafik och trafik och kommunikationer över huvud taget helt skall underordnas den kommersiella marknadens villkor, kommer det naturligtvis att få stor betydelse för järnvägstrafiken i de utsatta regionerna. SJ:s utspel för några veckor sedan är ingen tillfällighet. Det ingår i fortsättningen av 1963 års trafikpolitiska beslut, som under årens lopp har gjort många krumbukter och svängar. Men inriktningen är klar. Det är den kommersiella marknaden som skall bestämma, dess villkor som skall bestämma våra kommunikationssätt. Det finns starka intressen som skall bestämma hur vi skall transporteras. Jag skall tala om två bandelar, Västerdalsbanan och Bergslagspendeln. Dessa banor är klart regionalpolitiska frågor. 1963 års trafikpolitiska beslut gjorde slut på Västerdalsbanan, som var en levande bana i en bygd som också levde. På senare tid har man förstått att detta var ett gigantiskt misstag. Nu vill kommunerna och befolkningen utmed Västerdalsbanan se till att den byggs ut till den södra fjällvärlden. Det finns många argument för att man skall göra det. Många trafikpolitiska argument, miljöpolitiska argument och inte minst regionalpolitiska argument. Med tanke på utvecklingen i dag mot den hastiga kantringen kan vi fråga oss om den framgång man fick en gång genom att ta in bandelen Borlänge-Malung i nätet bara var tillfällig. Frågan är om fortsättningen upp till Sälen aldrig kommer till stånd. Utskottet säger nu i och för sig att SJ skall pröva frågan om det är nödvändigt eller inte och om SJ vill göra det självt eller inte. Det ankommer på SJ att anmäla till regeringen om SJ anser att det hela skall ingå i ett fungerande järnvägsnät. De farhågor man nu har är att krafterna inom trafikpolitiken gör att SJ aldrig kommer att anmäla detta. Det ingår inte i det kommersiella synsättet att ha järnvägstrafik. Då är arbetet verkligen bortkastat. Det är den allvarliga frågan. Arbetet som har lagts ner i regionalpolitiskt hänseende kommer att vara bortkastat. Sedan ifrågasätter jag, som deltar i detta arbete och propagerar för denna sträcka, om politiker verkligen så slaviskt skall säga att det är SJ:s, alltså myndighetens, bedömning, som är helt avgörande när denna fråga innehåller så pass mycket regionalpolitik som den gör. Jag 95 ifrågasätter detta mycket starkt samtidigt som jag ser det som den kantring som gör att man kan förlora striden, vilket jag hoppas att man inte gör. Den andra frågan gäller Bergslagspendeln. Den totala nedrustningen av trafiken från Ludvika till Stockholm och Västerås gör att man i dag knappt kan resa på ett människovärdigt sätt. Lösningen på Bergslagsproblemen, sträckan Ludvika-Västerås, är en ny sträckning av banan över sju kommuner. De har engagerat sig mycket starkt. Resultatet beror litet på vad utredningen om Mälarbanan kommer att ge. Men samma sak gäller här. Hur kommer utvecklingen att bli på järnvägstrafikområdet? Är det de kommersiella marknadsvillkoren som skall gälla? Ja, då ställs den frågan också för Bergslagspendeln. Det är utifrån de utgångspunkterna som jag tycker att det är viktigt att riksdagen säger sin mening och verkligen uttrycker att kraven i reservation 12 om Bergslagspendeln och i reservation 17 om upprustning av Västerdalsbanan är berättigade. I annat fall framstår det tydligt att initiativet helt handhas av SJ-politruker och den ledning som politikerna, med den filosofi som gäller, har släppt fram. Frågan är om politikerna över huvud taget har någon som helst kontroll över utvecklingen i de här områdena. Det oroar många som på senare tid har känt att det har blåst vind i ryggen för ett fungerande järnvägsnät i landet. Härmed yrkar jag bifall till de nämnda reservationerna.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande behandlas bl.a. motion T513 av Nils T Svensson och John Johnsson angående elektrifiering och upprustning av bandelen Malmö-Ystad. Denna järnväg har mycket stor betydelse för de berörda kommunerna längs banan och för godstrafiken, som är under stark tillväxt. De överläggningar som kommunikationsdepartementet har tagit initiativ till mellan SJ, länsstyrelsen, länstrafiknämnden och berörda kommuner i Malmöhus län förutsätter jag bedrivs skyndsamt. Herr talman! Jag har till betänkandet fogat ett särskilt yttrande där dessa frågor tas upp, så jag har i dag inget annat yrkande än utskottets. Men jag kommer att följa frågan med stor uppmärksamhet.

Herr talman! Vad är det som är det mest kännetecknande för ett modernt och högt industrialiserat samhälle? Jag tror att de flesta när de funderat litet skulle svara så här på den frågan: Det mest kännetecknande för ett sådant samhälle är det mycket intensiva systemet av samband mellan olika funktioner och olika verksamheter. Just det väldigt intensifierade samspel som kännetecknar det högt civiliserade, teknologiska samhället gör att man så fort man skall överblicka något problem måste tänka i sammanhang, i system. Man får inte rycka ut en liten bit och betrakta den isolerat, för då tappar den viktiga delar av sina kvaliteter. Man förstår inte bitens sätt att fungera med mindre än att man har betraktat den från helhetsperspektivet. Systemtänkande är så att säga tidens modell. Det är en nödvändighet för att över huvud taget kunna styra någon utveckling i ett samhälle, för att få ett grepp om och förstå vad det är som sker. Om man går tillbaka litet grand i den gamla järnvägshistorien, till våra — Prot. 1986/87:113 gamla järnvägsfäder i 1858 års stambanekommitté, och läser deras handling 29 april 1987 ar, skall man finna att de faktiskt hade, trots att de levde 130 år före oss och i ett samhälle som fortfarande var agrart, en framtidsbild och en förmåga att tänka i system. När de drog upp vårt stambanenät och undersökte förutsättningarna för de olika linjernas lokalisering, hade de just denna väldiga framsynthet, denna helhetssyn på hur det skulle tjäna Sverige och Sveriges utveckling i dess helhet. Det är litet pinsamt att konstatera att tendensen i vår tid egentligen är den motsatta, nämligen att inte tänka i system utan att slå sönder samhället i olika små fragment och försöka bedöma lönsamheten i varje sådant fragment för sig. Det är i långa stycken det som har kännetecknat järnvägspolitiken, att man har haft denna fragmentarisering i betraktelsesättet och inte velat se järnvägsväsendet i dess roll i hela samhället. Det är därför vi inte bara har fått en motsättning mellan det fragmentariska, isolerade sättet att tänka å ena sidan, och den helhetssyn och det systemtänkande som skulle behövas å den andra. Vi har också fått en motsättning i tidsperspektivet. Man betraktar statens järnvägars situation alltför kortsiktigt. Man ställer krav på vissa finansiella och ekonomiska prestationer och marginaler på kort sikt. Men man räknar inte på vad järnvägen egentligen är eller på dess potential på längre sikt. Såvitt jag, med mitt enkla lekmannaförstånd, har kunnat inhämta är järnvägen det landtransportmedel som är utan konkurrens när det gäller kapacitet. Järnvägen har också en stor mängd outnyttjad kapacitet. På grund av att den inte har fått utveckla sig tekniskt upp till de nivåer där den skulle kunna befinna sig har denna kapacitet förblivit outnyttjad. Det är ingen tillfällighet att hastighetsrekordet till lands innehas av ett rälsfordon. Det är ganska naturligt när man tänker efter hur det fungerar på vägar och hur det fungerar på spår. Någonting som har blivit mycket viktigt i det nuvarande samhället är inte bara att se saker och ting i system i stället för att stycka upp t.ex. ett järnvägsväsen i olika bandelar och bedöma lönsamheten för varje enskild bit. Det är inte bara bristen på systemtänkande som är markant i vår tid, utan det handlar också om att se — och det är naturligtvis en del av systemtänkandet — varje verksamhet inte bara utifrån vilka kostnader och intäkter den i sig själv ger, utan också vilka kostnader och intäkter den ger externt så att säga. De externa effekterna av varje samhällelig och ekonomisk företeelse ökar ständigt i betydelse i ett avancerat industrioch teknologisamhälle som det nuvarande just på grund av att varenda sak man gör i ett visst isolerat sammanhang, i en viss detalj, får en kedjereaktion till följd i en mängd andra detaljer. Men tänkandet på järnvägspolitikens område tycks snarast gå i motsatt riktning, att man inte bryr sig så mycket om de externa kostnaderna. Vi talar visserligen om dem allmänt i debatterna. Det har talats om dem på ett mycket bra sätt här i dag, speciellt om verkningarna på miljösidan av vilken sorts trafikstruktur man har och vilka trafiksystem man prioriterar. Men det har inte spelat någon roll för avgörandena i politiken. Där är det snarast den motsatta tendensen, fragmentarisering och kortsiktighet, som råder, vilket ST jag menar är utomordentligt farligt. Ser man till externa kostnader och intäkter, dvs. till järnvägsväsendet och järnvägsinvesteringarnas totala effekt på samhället, skulle man med all sannolikhet säga att det vore en betydande vinst även om SJ i sig, isolerat, skulle visa en årlig betydande förlust. Nu skall man naturligtvis för den skull inte nöja sig med att SJ nödvändigtvis skall behöva visa förlust. Det är självfallet också en fråga om offensiva satsningar och om att marknadsföra sina tjänster på ett bra sätt. Men vad det handlar om är att man icke utifrån SJ:s egen kalkyl kan säga vilka kostnader och intäkter samhället eller systemet får. Anlägger man en sådan aspekt kommer man till helt andra resultat än de traditionella inskränkta företagsekonomiska bedömningarna ger. Intressant nog är att man i Förenta Staterna, detta den kommersiella lönsamhetens hemland, bland företagsekonomerna samtidigt har börjat tänka på ett mer avancerat sätt. Där tänker man mer i helhet och system. Diskussionen lutar åt den tendensen, medan man i Sverige är tio år efter sin tid. Här håller man på med det fragmentariserade och kortsiktiga lönsamhetstänkandet. Det som jag här närmast skall beröra är järnvägen i Blekinge, som är ett exempel på tillämpningen av olika synsätt.

I arbetet för att åstadkomma en balanserad utveckling i sydöstra Sverige spelar naturligtvis järnvägsförbindelserna med Blekinge en avsevärd roll, men dessa har under en följd av år allvarligt försummats. Det är skam och skandal att järnvägsförbindelserna kan få vårdslösas så, att de inte längre erbjuder några slagkraftiga alternativ. En satsning på bättre rullande materiel och tätare förbindelser skulle både ge effekter externt för Blekinges miljö — som är ganska ansträngd — genom minskning av den tunga trafiken på vägarna och en vitalisering av Blekinge genom kraftigt förbättrade kommunikationer. Det skulle med all sannolikhet bli en positiv kedjeeffekt. Den nuvarande onda cirkeln skulle brytas och ersättas av en positiv, uppåtgående utveckling, om man satsade långsiktigt på Blekinges järnvägar. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vpk-reservationen 19.

Herr talman! Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn till Gällivare. Redan 1850 byggdes en järnväg mellan Kristinehamn och Sjöändan, en sträcka på 11 km. Vagnarna drogs av hästar de första åren; lokomotivdrift infördes 1858. Banan var först smalspårig. År 1873 öppnades den igen, som normalspårig. Detta trafiksystem fortsatte norrut med kanaler och hästbanor. Detta var början till inlandsbanan, men det tänkte nog ingen på då. Det här, och mycket annat kring inlandsbanan, finns att läsa i den mycket fina skrift som getts ut med anledning av att inlandsbanan fyller 50 år. Jag vill rekommendera denna skrift till läsning samt uppmana kammarens ledamöter att i sommar göra en resa längs inlandsbanan. Tänk, herr talman, om detta jubileum fick bli startskottet för en offensiv satsning på inlandsbanan, så att banan fick bli den naturliga pulsådern för inlandet, en pulsåder som så väl — Prot. 1986/87:113 behövs för att utveckla inlandsregionen i norr och ge den framtidstro. 29 april 1987 I stället diskuteras nu neddragningar och nedläggningar, försämrad service och strikta affärsmässiga principer. I debatten om döende skogar sägs att vi skall överföra transporter från landsväg till järnväg, men skall detta bli möjligt och menar man allvar med det, måste man ju satsa på järnvägen. Då måste man fatta de beslut som är nödvändiga för att åstadkomma en sådan utveckling, satsa offensivt och skapa förutsättningarna för den. Vårt parti har alltid slagit vakt om järnvägen. I år i likhet med föregående år har vi väckt en mängd motioner i en strävan att bygga ut och förbättra den spårbundna trafiken. Vi har under många år kämpat mot en nedläggning av inlandsbanan, men vi har inte nöjt oss med det. Vi vill också på alla sätt förbättra den, och därför kräver vi en snabbare upprustning av hela inlandsbanan samt att samtliga återstående delar av banan överförs till riksnätet. Samma krav om ett överförande till riksnätet har vi när det gäller bandelen Jörn-Arvidsjaur. Ett beslut i den riktningen skulle vara en garanti för banornas framtida existens och ett besked om att man menar allvar med att satsa på den spårbundna trafiken. Vi har också ställt och ställer förslag till hur man skall kunna utveckla trafiken på inlandsbanan. Inlandsbanan är ju en naturlig inkörsport till det som kallas Europas sista vildmark. Från många stationer efter banan kan man inom bara någon timme vara framme i vildmark och storstilad natur. Det borde inte möta några större tekniska problem att sätta in sovvagnar till exempelvis Storuman, och en vidare utbyggnad skulle kunna ske genom en direktförbindelse med kontinenten. Ett annat initiativ som bör prövas är att inrätta biltåg, något som ju redan har provats med framgång på stambanan. Herr talman! Många skäl talar för en offensiv satsning på inlandsbanan och dess tvärbanor. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 14, 15, 16 och 22.

Herr talman! Mellan Göteborg och Strömstad finns sedan 80 år tillbaka en järnväg som heter Bohusbanan. Jag vill börja med att lämna den upplysningen, eftersom jag fått intrycket att många ledamöter av riksdagen inte känner till detta — och framför allt tänker jag då på ledamöterna i trafikutskottet. När jag började att söka i utskottets betänkande nr 15 för att få veta hur det kunde ha gått med ett halvdussin motioner om Bohusbanan hittade jag först inte ett ord om detta. Så småningom lyckades jag återfinna en anmärkning på en och en halv rad i utskottsmajoritetens skrivning och även en reservation av vpk-ledamoten Viola Claesson, båda under den missvisande rubriken Västkustbanan. Denna rubrik är ungefär lika korrekt som om tågtrafiken mellan Stockholm och t.ex. Sundsvall skulle behandlas under överskriften Södra stambanan — obestridligen är Norrlandstrafiken en förlängning norrut av södra stambanan. Bohusbanan är en lika självständig och fin järnväg som någonsin fortsättningen söderut från Göteborg. Den har alltså ett eget namn och är en självständig järnväg, inte en blindtarm till västkustbanan. Det finns således ett halvdussin motioner, som bl.a. går ut på att banan i dess nuvarande sträckning bör rustas upp. Detta är nödvändigt. Jag hör till dem som mycket gärna åker tåg. Jag har räknat ut att jag varje 929 år på svenska tåg reser en sträcka motsvarande åtminstone ett varv runt jorden vid ekvatorn. Min vanligaste resa är mellan Stockholm och Göteborg, den näst vanligaste borde vara den mellan Kungälv och Strömstad. Men den blir mycket sällan av, för när jag kommer till Strömstad har jag 26 km kvar, och det förekommer ingen som helst anslutningstrafik. Dessutom vet jag inte säkert om jag kommer fram. Vid den här årstiden kan man aldrig säkert veta detta, eftersom trafiken på den norra delen av Bohusbanan då stundom är helt avlyst på grund av tjälskador. Banan är nämligen byggd av tjälskjutande material, som ungefär vartannat eller vart tredje år när tjällossningen är besvärlig helt stoppar trafiken. Jag tror att trafiken kan upprätthållas i år, men förra året var det tidvis stopp. Högsta tillåtna hastighet på Bohusbanan är 110 km i timmen från Göteborg till Uddevalla och 90 km i timmen från Uddevalla till Strömstad, men den sifferangivelsen är närmast en chimär. I verkligheten varierar farten mellan dessa hastigheter, som man någonstädes uppnår, och ned till 40 km i timmen. Sträckorna med nedsatt hastighet är betydligt längre än de där den officiella hastigheten kan tillämpas. Det tar alltså lång tid att resa på banan. När Bohusbanan invigdes 1907 fanns det redan en förbindelse mellan Göteborg och Oslo, via Mellerud och Kornsjö, BD/DJ, Bergslagernas järnväg och Dalslandsbanan. Icke desto mindre fördes rätt ingående förhandlingar mellan svenska och norska intressenter om en fortsättning in i Norge av Bohusbanan. Det blev ingenting av detta den gången, sannolikt till stor del därför att det faktiskt redan fanns en mellanriksförbindelse, möjligen också därför att man aldrig kunde enas om var förbindelsen skulle gå, över Svinesund eller runt Idefjorden litet längre in i landet. Slutligen var det 1907 två år sedan unionsupplösningen skedde, och stämningen mellan Sverige och Norge var kanske inte den allra bästa. Hur som helst blev det ingenting av det. Nu får jag av trafikutskottet veta — på en och en halv rad, som jag sade — att SJ inte har några planer på en vidarebyggnad av Bohusbanan in i Norge. Det är säkert i formell mening rätt — några planer finns det inte. Men formuleringen ger intryck av att det skulle vara ett helt vilt hugskott som SJ över huvud taget inte vill ha med att göra, men, se, det är inte sant! Jag tillhör en utomordentligt officiell arbetsgrupp hemma i Bohuslän med företrädare för länsstyrelse, landsting, samtliga kommuner och andra intressenter, som arbetar enbart med Bohusbanan och där en av de mest aktiva företrädarna kommer från SJ, som håller oss med materialet. För denna förbindelse, som man uppges inte planera — och det gör man väl heller inte i formell mening — har man i alla fall intresserat sig så mycket att det finns skisser och en översiktlig beräkning av vad det skulle kosta att rusta upp Bohusbanan och bygga den vidare för anslutning till norska nätet. Det blir 300-400 miljoner billigare än det som man annars räknar med förr eller senare — troligen förr — blir alldeles nödvändigt som alternativ, nämligen en väsentligt höjd kapacitet på Bergslagernas järnvägar — Dalslandsbanan, bl.a. innefattande dubbelspår från Mellerud till Göteborg; man räknar med att det inte kan dröja så värst länge innan det blir nödvändigt, om man inte gör någonting annat. Göteborg till Oslo utmed Bohuskusten, andra spåret genom Dalsland. Det är — Prot. 1986/87:113 inte detsamma som en dubbelspårsbana — det är ett alternativspår, men det 29 april 1987 skulle lätta, och vi skulle kunna få en fin, snabb bana för i första hand persontrafik genom Bohuslän till Oslo. Jag tror inte att detta är realistiskt i dag. Men jag tror inte vi skall släppa tanken. Vi kommer inte att släppa tanken. 1658 slöts en fred i Roskilde, som sannolikt i historiens ljus framstår som den mest lönsamma — en term som har använts mycket i dag — fred Sverige någonsin har slutit. Men för oss som bor i de erövrade provinserna har det under de 229 år som har gått sedan dess inte alltid varit självklart att vi vann någonting på bytet. När det gäller just den s.k. infrastrukturen är det i varje fall för norra Bohusläns del helt klart att vi inte gjorde det. Mitt emellan två av Nordens mest expansiva regioner — Göteborgsregionen i söder och Östfold—Oslo-regionen i norr - ligger en landsända, 8—10 mil lång, 2-3 mil bred, som företer alla glesbygdens karakteristiska drag: avfolkning, arbetslöshet, sänkt standard. Det är något mycket märkligt. Vad beror det på? Jo, det beror alldeles säkert till mycket stor del på bristfälliga kommunikationer, i vilka ett mycket viktigt inslag är att den viktiga gamla fina Bohusbanan slutar som en blindtarm i Strömstad. Vi kommer alltså inte att släppa tanken att man, när vi ändå ganska snart blir tvungna att bygga en ny bro över Svinesund, skulle kunna överväga att bygga den bron i två våningar med tågtrafik i undervåningen och landsvägen ovanpå. Den blir alldeles nödvändig inom inte alltför många år.

Jag har, herr talman, skrivit ihop ett särskilt yrkande. För att komma in på rätt plats har jag blivit tvungen att använda rubriken ”beträffande västkustbanan” men sedan har jag sett till att få in ordet Bohusbanan. Yrkandet lyder: Yrkandet har delats till kammarens ledamöter.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.
Herr talman! Att Nils Carlshamre är en pionjär inom moderata samlingspartiet på många områden har han visat tidigare — i dag har han visat att han är pionjär även på järnvägsområdet; såvitt jag känner till är han den förste moderat som när vi här i kammaren har diskuterat järnvägstrafiken har föreslagit en satsning på en enskild bana. Jag vill bara helt kort hänvisa till att Bohusbanan tillhör riksnätet. Den kommer att vara kvar för trafik inom överskådlig framtid. Bohusbanan ingår i det översynsarbete som nu pågår och som skall ligga till grund för den proposition som riksdagen har att ta ställning till nästa år.

Herr talman! Jag skulle endast vilja säga några ord om Bohusbanan — det är, som Nils Carlshamre sade, en fortsättning på västkustbanan, som slutar i Göteborg. Jag har under de fem år jag haft förmånen att vara riksdagsledamot ställt flera frågor och interpellationer om Bohusbanan och dess upprustning. De synpunkter som jag vid de tillfällena anfört och som jag också varit med om att framföra i motioner står jag till 100 90 för även i fortsättningen. Jag anser också att det borde utbetalas öronmärkta pengar till SJ för Bohusbanan, eftersom SJ själv inte anser att Bohusbanan bör prioriteras. Vi vet att Bohusbanan är i ett mycket dåligt skick och är oroliga för dess framtid. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till det särskilda yrkande som Nils Carlshamre har framlagt. Sedan, herr talman, vill jag säga några ord till Viola Claesson, som nämnde mitt namn i sitt anförande men som efter vad jag kan se inte finns kvar i kammaren och som alltså även vid detta tillfälle avvikit före debattens slut. Troligen har Viola Claesson blivit felunderrättad efter vårt möte i Strömstad i måndags. Jag har nämligen svårt att tro att Viola Claesson medvetet använder lögnen som vapen. Men det kan lätt bli så, när man inte kan stanna till slut. Jag ifrågasatte inte vad Viola Claesson sade som representant för trafikutskottet— det gick inte att undvika — men jag har svårt att förstå att man bedriver politisk propaganda när man skall representera ett helt utskott. Vad jag sade var att jag var kritisk till att trafikutskottet inte representerades av sin ordförande eller vice ordförande. Eftersom detta nu inte gick att åstadkomma ansåg jag m.fl. att någon från varje parti borde ha suttit med i panelen. En av de andra kvinnliga vpk:arna som var med på mötet ställde sig också bakom detta. Viola Claesson kan vara säker på att Kenth Skårvik även i fortsättningen skall kämpa för Bohusbanan och dess framtid — med eller utan vpk:s hjälp!

Herr talman! I ett antal moderatmotioner har pekats på nödvändigheten av bättre kommunikationer i Stockholmsområdet och på behovet av järnvägsutbyggnader. Vi har då nämnt bl.a. en Arlandabana, en Mälarbana och en Svealandsbana samt järnvägsstationen Stockholm Syd, och vi har utvecklat våra synpunkter i motioner. Kommunikationerna i Stockholm är dåliga — Stockholmsområdet fungerar dåligt kommunikationsmässigt. Stockholmsområdet utgör då också ett lås för landet i övrigt. Såsom utskottets talesman sade för en stund sedan får förseningar inom Stockholmsområdet återverkningar på hela landets järnvägsnät och för den delen även för hela landets vägnät. Under rubriken Stockholmsregionen behandlas ett antal motioner om bl.a. Svealandsbanan, Södertälje Syd och Arlandabanan. Stockholmsregionens gränser ligger egentligen norr om Södertälje och Nynäshamn samt söder om Södertälje och Sigtuna, vilket jag betraktar som olyckligt, eftersom man ur planeringssynpunkt ser på ett för snävt område. Gränserna för Stockholmsområdet skulle behöva sprängas, och man borde tala mer om hela Mälardalsregionen inkl. Stockholmsområdet som en gemensam arbetsoch bostadsmarknad samt en marknad där det behövs avsevärt bättre kommunikationer. År 1980 behandlade vi förslaget om inrikesflygets flyttning till Arlanda. Då vann i kammaren den socialdemokratiska reservationen och förslaget att flytta ut inrikesflyget till Arlanda. I den reservationen, som alltså blev riksdagens beslut, formulerades kravet på en Arlandabana. I beslutet stod t.o.m. att en Arlandabana är ett ofrånkomligt krav. Herr talman! Till riksdagens arbetsformer, kutym och praxis hör att man avvaktar pågående utredningar. Det har också utskottet hänvisat till i sin mycket positiva skrivning med anledning av de motioner som rör Mälardalsområdet och Stockholmsområdet. Man vill avvakta den särskilda utredarens synpunkter och givetvis också avvakta förslagen till finansiering. Att inte göra det och inte ha klart för sig hur finansieringen skall ske tycker jag vore oseriöst. Det är helt enkelt inte möjligt för riksdagen att ta ställning, om den inte vet vad de olika förslagens genomförande skulle kosta. Det är också viktigt att riksdagen, såsom har uttalats i en rad betänkanden, inte tar ställning till enskilda objekt. Det hänger naturligtvis samman med att vi i riksdagen anser att vi inte skall lägga oss i ett verks planering, utan fastställa ramarna för dess arbete. Det är enligt min uppfattning inte riktigt att nu ta ställning till de föreliggande yrkandena, utan vi bör avvakta resultatet av den utredning som pågår. Utskottet formulerar sig så här: ”Utskottet anser därför att motionsyrkandena inte nu påkallar någon åtgärd från riksdagens sida och avstyrker följaktligen desamma.” ”Inte nu” brukar betyda att man ställer sig positiv till de förslag som har framlagts i motionerna. Med hänvisning till vad jag nu har sagt och med hänsyn till vad trafikutskottet anför i sitt betänkande 15 yrkar jag bifall till de moderata reservationerna i trafikutskottets betänkande 15 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad gäller kommunikationssituationen i Bohuslän är det framför allt två olika objekt och trafiksystem som diskuteras, nämligen dels E 6, dels Bohusbanan. Det finns planer på, funderingar om och till viss del redan beslut om att rusta upp E 6 till motorvägsstandard. För Bohusbanan däremot är framtiden oviss. Själv vill jag prioritera en satsning på järnvägen. I Bohuslän har vi emellertid en ganska olycklig och besvärlig planeringsordning. Vi gör inte en total kommunikationsplanering, utan vi diskuterar och beslutar om vägsatsningar vid ett tillfälle och om järnvägssatsningar vid ett annat tillfälle. Därför får vi inte ordentliga möjligheter att väga kostnader och nytta mot varandra vid olika former av satsningar. I Bohuslän finns stora bekymmer med skogsskador och försurningsskador, till vilka bl.a. trafiken är en stark bidragande orsak, inte minst långtradartrafiken. Vid den senaste trafikräkning som genomfördes visade det sig att mer än 500 långtradare per dygn passerade den svensk-norska gränsen vid Svinesund. Det borde vara en målsättning att försöka få över en del av den långväga och tunga godstrafiken från långtradare på landsväg till spårbunden trafik på järnvägen via Bohusbanan. Det är stora miljömässiga vinster att göra på ett sådant byte. I en replik till Nils Carlshamre alldeles nyss sade Rune Johansson att Bohusbanan skall vara kvar inom överskådlig framtid och tillhöra riksnätet. Det var glädjande att få det beskedet av honom. I en artikel i tidningen Arbetet den 27 april, där Rune Johansson uttalar sig, är tongångarna litet annorlunda. I artikeln säger han att risken är mycket stor för att norra delen av Bohusbanan skall läggas ned. Men det är alltså glädjande att nu få ett annat besked. Det vore bara intressant att veta vilket av uttalandena som gäller. Kanske kan vi få ett klarläggande på den punkten. Kommunikationsfrågorna i Bohuslän är inte bara en angelägenhet för Bohuslän, utan de utgör både ett nationellt och ett internationellt problem i och med att det förekommer mycket långväga internationell trafik och mycket transittrafik. Genom en utbyggnad av järnvägsnätet från Oslo med anknytning till Bohusbanan skulle många vinster kunna göras, inte minst miljömässiga. Ur såväl norsk som svensk synpunkt är det värdefullt att få en bra förbindelse från Oslo och Ostfoldsområdet med Bohuslän och Göteborg. Det gäller för både personoch godsbefordran. En upprustning och utbyggnad av Bohusoch västkustbanorna med vidare anknytning till det danska järnvägsnätet skulle innebära en järnvägsförbindelse som var bra både för Osloregionen, för Bohuslän och Göteborgsregionen samt vidare ut mot kontinenten. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till det särskilda yrkande som Nils Carlshamre tidigare har presenterat för kammaren.
Herr talman! Elving Andersson påstår att tongångarna från mig var annorlunda i en tidningsartikel den 27 april än vad de är i dag beträffande Bohusbanan. För att det inte skall kvarstå något missförstånd vill jag säga att min uppfattning var densamma då som nu. Det handlar om journalisters förmåga att korrekt återge vad som sägs i en diskussion. Jag vill klart slå fast att det inte har varit och inte är aktuellt med en nedläggning av Bohusbanan. Den tillhör riksnätet. Som jag sade tidigare kommer den järnvägslinjen att inom överskådlig framtid vara kvar för både personoch godstrafiken.

Herr talman! I betänkandet behandlas fyra motioner under rubriken Västerdalsbanan. I motionerna krävs att banans nuvarande sträcka Borlänge-Malungsfors rustas upp och elektrifieras samt att det sker en återuppbyggnad av banan till Sälen. Utskottet hänvisar till att berörda kommuner har tillsatt en arbetsgrupp som utrett frågan samt till att frågan är föremål för översyn och utredning i särskild ordning. Sedan säger utskottet att kostnaden för projektet skulle vara 700 milj.kr. Orsaken till att jag har begärt ordet är att man enbart nämner de 700 miljonerna som en kostnad. Det är rätt att de berörda kommunerna Borlänge, Gagnef, Vansbro och Malung har utrett frågan och att länsstyrelsen i Kopparbergs län ställt sig bakom deras förslag. Nu är det så att arbetsgruppen har utrett tre alternativ. I det ena alternativet skulle befintlig bana rustas upp till en hastighet av 90 km tim Upprustning till 90 km/tim. skulle kosta 85 miljoner. Upprustning till 100 km tim skulle kosta 350 milj.kr. Återuppbyggnaden till Sälen skulle kosta 250 miljoner, och elektrifieringen skulle kosta 100 milj.kr., allt i mycket runda siffror.

Vilken är då tidsvinsten med att göra den här upprustningen för de 260 miljonerna för att höja hastigheten till 110 km/tim? Jo, 15 minuter. Då menar jag att det inte finns motiv för att satsa 260 miljoner för att göra en total tidsbesparing av 15 minuter på de drygt 20 mil som det kan röra sig om. Det måste räcka med att man satsar på något av de billigare alternativen. För min del tror jag att de flesta skulle nöja sig med 90-kilometersalternativet, för i dag trafikeras sträckan Borlänge-Malung med motorvagn, som kan hålla högst 80 km/tim. På den andra sträckan får man resa med landsvägsbuss eller bil, och där går det naturligtvis inte alls att hålla de hastigheter som det här är fråga om. Sälen är en av landets största turistorter. Praktiskt taget alla människor som skall besöka området måste i dag åka endera med buss eller med bil. De flesta åker bil, och vi måste minska biltrafiken på landsvägen mot Sälen. I dag är trafiken så betungande att det är helt oförsvarbart ur flera synpunkter. Om det går bortemot 10 000 bilar i vardera riktningen i veckan, förstår vem som helst att det är en oacceptabel siffra med de vägar och de förhållanden i övrigt som råder under stora delar av året, framför allt vintertid. Det skapas både miljöproblem och sociala problem. Därför är det nödvändigt med en upprustning och utbyggnad av Västerdalsbanan. Det är nödvändigt därför att vägarna måste avlastas den enorma trafik som i dag går där. Även om behov självfallet också finns av en vägupprustning, måste järnvägen vara huvudalternativet. Frågan om upprustning av huvudalternativet järnvägen måste nu få ett avgörande i positiv riktning, så att man verkligen kan vara säker på att landsvägen avlastas det stora antal bilresor som sker där varje vecka.
Herr talman! Det är viktigt att Bohusbanan rustas upp och byggs ut — jag återför nu debatten till den delen av Sverige. Argumenten är ganska enkla. Det är en miljöfråga. Det gäller kommunikationerna med Norge. Bohuslän är ett långt och smalt landskap, där Bohusbanan går rakt igenom och därför har stor betydelse för kommunikationerna. Vi har tidigare från socialdemokratiskt håll motionerat och interpellerat, och vi har varit med om att ta initiativ till den arbetsgrupp som Nils Carlshamre talade om. En av våra ledamöter här i kammaren, Sverre Palm, deltar i denna arbetsgrupp. Det finns också en större arbetsgrupp, där jag är med. Jag förmodar för övrigt att Bohusbanan blir föremål för den översyn som skall göras inför propositionen som skall komma 1988. Vi kommer nu från socialdemokratiskt håll i Bohuslän att stödja det särskilda yrkande som Nils Carlshamre har framställt under debattens gång, och jag ber att få yrka bifall till det.